Fru talman! I juni i år lämnade Naturvårdsverket sitt aktionsprogram, Miljö 93, till regeringen. Det är avsett att vara en plattform för det fortsatta miljöarbetet på alla olika nivåer. ''Vi når inte fram till ett miljöanpassat samhälle med hittills beslutade åtgärder'', skriver Naturvårdsverket. När man läser en sådan mening, bör man stanna upp och fundera litet. Det verkar inte som om regeringen har gjort det, i vart fall inte om man skall döma av t.ex. årets regeringsförklaring. Det verkar inte som om regeringen tänker komma med några förslag till riksdagen som bygger på alla idéerna från Naturvårdsverket. Naturvårdsverket skriver inte detta i någon anda av uppgivenhet, tvärtom. Verket konstaterar att vi har gjort stora framsteg när det gäller miljöåtgärder i Sverige och utomlands under de 25-30 år som vi har arbetat med modern miljöpolitik. Men man konstaterar att det inte räcker. Vi måste göra mer, och man lämnar också en lång rad konkreta förslag. En del av dem känner vi igen. De har funnits med tidigare i debatten. Förbud mot blyad bensin, ökad miljöhänsyn i offentlig upphandling är ett par av dem. Det finns många fler goda förslag som det inte verkar som om regeringen den här gången heller har lyssnat på eller tänker bry sig om -- inte den föregående regeringen heller tyvärr, skall kanske tilläggas. Årets regeringsförklaring präglas av litet vagare resonemang, t.ex. att miljöskulden inte får öka. Jag tycker det är utmärkt att Miljövårdsberedningen har presenterat en bra rapport, men med tanke på hur regeringen hanterar den ekonomiska statsskulden tycker jag inte att det är så oerhört förtroendeingivande att konstatera att miljöskulden inte får öka. I regeringsförklaringen talas om producentansvar, och det är också någonting som Lennart Daléus var inne på i sitt anförande. Man talar om att det är viktigt att vara pådrivande i det internationella miljöarbetet, men det är inte regeringen. Jag vill gärna ställa frågan: Om man tycker att producentansvar är viktigt, varför har inte den svenska regeringen varit aktiv i det arbete som i Europa pågår för att skärpa just producentansvaret, göra det möjligt att utkräva skadestånd av de producenter som ger upphov till en miljöskada på grund av miljöfarlig verksamhet? Det är ett arbete som har bedrivits parallellt inom Europarådet och inom EG. EG-kommissionen har framställt ett förslag som dels handlar om att det skall vara ett strikt skadeståndsansvar för producenter, dels handlar om att bygga upp en fond som kan användas för att restaurera miljöskadade områden där inte förövaren kan identifieras. Man har uppmanat EFTA-länderna och andra intresserade att komma in med synpunkter och kommentarer till det förslaget före oktober månads utgång. Den svenska regeringen har inte gjort någonting. Hade den gjort någonting, borde den ha förankrat sitt ställningstagande i en diskussion här i riksdagen. Regeringen borde ha tagit upp det i sin kretsloppsproposition i våras, t.ex. Det gjorde den inte. Jag tycker att det är beklagligt, därför att här är ett område som är oerhört viktigt om vi skall kunna vända miljöutvecklingen. Energipolitiken har det talats om i regeringsförklaringarna genom åren men inte heller särskilt konkret. Jag tycker att det blir alltmer uppenbart att energiöverenskommelsen mellan tre partier i själva verket inte är någonting annat än ett ganska torftigt sätt att försöka skyla över att man har gått ifrån folkomröstningsbeslutet från 1980 och som innebar att kärnkraften skulle avvecklas. Den nuvarande regeringen vill inte avveckla kärnkraften, och den har tyvärr stöd i det fallet av Socialdemokraterna, som under den här mandatperioden i opposition inte särskilt aktivt har beklagat sig över att regeringen har låtit frågan falla, liksom man inte gjorde det tidigare i regeringsställning. Jag tycker att det är beklagligt. Max Montalvo, tror jag det var, sade tidigare att kärnkraftsavvecklingen tycks ha ett egenvärde för Vänsterpartiet. Jag tror att den har ett oerhört egenvärde för varenda människa på detta jordklot, och jag tycker egentligen att det är skandalöst att vi inte har kommit längre på det området. Att göra handeln miljöanpassad är också någonting som flera regeringsförklaringar har tagit upp den oerhörda betydelsen av. Men i praktiken gör inte regeringen någonting annat än att den möjligen producerar intressanta rapporter. Inom GATT pågår nu den s.k. Uruguayrundan, och det vi läser om den handlar ofta om de pågående konflikterna mellan EG och USA. Men en mycket viktig del i Uruguayrundan är uppbygget av en framtida internationell handelsorganisation. GATT är inte en organisation utan ett avtal, men tanken är att det skall bli en organisation. Vill man vara med och påverka hur handeln mellan länder skall miljöanpassas, då skulle man ha varit oerhört aktiv i utarbetandet av stadgar och program för denna nya organisation. Jag har inte sett någonting av att den svenska regeringen har varit aktiv eller att den har förankrat några sådana ställningstaganden i den svenska riksdagen. Det är också oerhört viktigt med just kombinationen av miljöutveckling och sysselsättning. Lena Klevenås refererar till en rapport, ursprungligen från OECD, som just beräknar att värdet av den s.k. miljömarknaden nu är 200 miljarder dollar och beräknas öka med 50 % EG-kommissionens framtidsgrupp framhåller också i en rapport att vi står inför två ovanligt svåra problem, miljöproblemet och arbetslösheten, och det fantastiska är -- det är inte lätt naturligtvis -- att de två problemen kan hanteras samtidigt. Genom att höja miljökraven och utveckla ett miljöanpassat samhälle kan vi också skapa sysselsättning. Det är också någonting som jag tycker att regeringen inte i tillräckligt hög grad har tagit sig an. Avslutningsvis tycker jag att man kan konstatera att det har gjorts en hel del bra. Det har också lyfts fram här i debatten -- kretsloppsdelegationen osv. som har utsetts. Men vi saknar det som Naturvårdsverket också tar upp i sitt miljöprogram. Vi måste gå över till de grundläggande förändringarna av sociala och politiska mönster. Dit har vi ännu inte kommit.

Fru talman! Jag tycker att det är rätt av Annika Åhnberg att vara otålig när det gäller arbetet på miljöområdet. Den skyldigheten har vi alla. Jag är gärna beredd att dela Annika Åhnbergs upprördhet när det gäller kärnkraften och mycket av de åtgärder som för länge sedan borde ha varit vidtagna för att säkerställa avvecklingen i den takt som svenska folket bestämde i folkomröstningen. Däremot är det nog inte riktigt som Annika Åhnberg säger att regeringen inte har tagit någon hänsyn till Miljö-93, dvs. Naturvårdsverkets rapport. Den rapporten skall naturligtvis värderas och bedömas av regeringen som en av många rapporter. Jag tror inte heller att man skall låta den automatiskt ligga som den enda grunden för regeringens fortsatta agerande.

På de områdena är faktiskt regeringen pådrivande. Regeringen bedriver ett pådrivande internationellt miljöarbete, det må gälla klimatfrågorna, biologisk mångfald eller sambandet ekonomi och miljö, då inte minst handeln. Det är inte riktigt att Sverige har legat efter när det gäller producentansvaret. Vi har hämtat många idéer från Europa, inte minst från Tyskland -- inte plagierat, inte kopierat men hämtat idéer -- när det gäller införande av producentansvar. Jag tror snarare att man nu med ett starkt fotfäste i Sverige för de här idéerna och med agerande, inte minst i Tyskland och kanske rent av i miljöbältet inom EG, med Nederländerna, med Danmark, kan gå vidare i ett starkt arbete just för att försvara begreppet kretslopp och producentansvar.
Fru talman! Jag kan naturligtvis inte veta exakt vad som berörs i de interna regeringsdiskussionerna. Jag trodde att regeringsförklaringen var avsedd att ge riksdagens ledamöter en ungefärlig uppfattning om vad de kan förvänta sig att regeringen skall föreslå under mandatperioden. Om man skulle döma efter tidigare års regeringsförklaringar fungerar det inte riktigt så. En hel del av det som har tagits med där har sedan aldrig dykt upp. Men jag trodde åtminstone att det var tanken. I årets regeringsförklaring nämns ingenting om att man har för avsikt att komma med någon större proposition till riksdagen där man beaktar de synpunkter som Naturvårdsverket har fört fram i sitt aktionsprogram. Jag blir naturligtvis glad om Lennart Daléus här i dag kan säga att regeringen förbereder en sådan proposition. Jag vill i så fall gärna ha ett löfte på den punkten. När konventionen om att man skall kunna utkräva strikt skadeståndsansvar av producenter som har bedrivit miljöfarlig verksamhet och givit upphov till miljöskador öppnades för undertecknande i juni i år, hade åtta länder i Europa kommit så långt att de kunde underteckna den. Jag utgår ifrån att de har för avsikt att få den ratificerad i sina respektive parlament. Sverige hörde inte till de åtta. Jag tycker inte att det är särskilt bra för ett land som anser sig ligga i täten att ha åtta länder före sig i den väldigt viktiga frågan om producentansvar. Vi talar själva ofta om att det är en angelägen fråga. Vi har över huvud taget inte tagit aktiv del i diskussionen. Vi har inte tidigare förankrat ett ställningstagande i dessa viktiga frågor i den svenska riksdagen, och vi har inte varit aktiva när EG-kommissionen har begärt det. Jag tycker inte att det kan betraktas som att vara pådrivande i det internationella miljöarbetet.
Fru talman! Regeringen behöver knappast år efter år upprepa i regeringsförklaringen att den avser att utnyttja material från sina egna verk och myndigheter; det ligger i sakens och konstruktionens natur att det är på det sättet. Om Annika Åhnberg vill kan jag naturligtvis lova att regeringen i det fortsatta arbetet, bl.a. med begreppet miljöskuld, kommer att utnyttja material som har kommit från Naturvårdsverket -- inte minst det material som finns i rapporten Miljö - 93. Det är självklart på det sättet. När det gäller hanteringen av produktansvar finns det redan lagstiftning i Sverige. Det finns redan ett svenskt ramverk. Tillsammans med det nya begreppet producentansvar, som är direkt relaterat till miljöområdet, gör det att Sverige också kan delta i arbetet i Europa och återigen tillsammans med olika aktörer med likartad inställning bilda något av ett kraftbälte på miljöområdet. Det skulle få producenterna att ta ansvar för miljön, säkerheten och människors hälsa.
Fru talman! Om det vore så väl att det låg i sakens natur att regeringar tog hänsyn till vad Naturvårdsverket tycker hade vi nog kommit en bra bit längre i miljöarbetet än vad vi nu faktiskt har gjort. Jag ser ändå fram emot att det blir som Lennart Daléus säger och att regeringen kommer med en fyllig proposition som bygger på alla de goda konkreta förslag som finns och naturligtvis också på annat material än det som finns i just den rapporten. Det hade varit bra om Lennart Daléus, i stället för att prata löst om vikten av producentansvar och samarbete med andra, tydligt och klart bekräftade att regeringen har för avsikt att underteckna konventionen och förelägga den för den svenska riksdagen för en ratificering under detta riksdagsår.
Fru talman! Jag vill bemöta det som Annika Åhnberg sade om energiöverenskommelsen. Jag utgår ifrån att den ligger fast, och att det i den ingår beslut om att kärnkraften skall avvecklas och att det skall vara gjort till det årtal som anges där. Om det -- vilket Annika Åhnberg förmodar -- görs torftiga försök att skyla över det faktum att det inte blir så, är jag lika upprörd som Annika Åhnberg. Vi kanske inte har agerat tillräckligt kraftfullt för att hävda överenskommelsen. Jag vet i alla fall att jag själv har försökt att göra det i t.ex. debattartiklar och genom att ställa frågor till näringsministern. Inte heller jag är nöjd med den årliga redovisning som utlovades och som senast skedde i juni i form av en rapport från NUTEK. Jag hade förväntat mig någonting helt annat. Jag förmodar att vi gemensamt kan driva på för att bevaka att energiöverenskommelsen inte leder till det som vissa partier i riksdagen vill, nämligen att kärnkraften bevaras.

Fru talman! Jag var i Ljusdal i går kväll och pratade om EG. Det är väl inget märkvärdigt med det. Säkert var många av mina riksdagskolleger ute på olika håll i landet och pratade om olika saker. Det är väl heller inget märkvärdigt med Ljusdal. Ändå tänkte jag ta detta som utgångspunkt för mitt inlägg i dagens debatt om invandrar och flyktingpolitik. Man kan fråga sig hur det går ihop. Jo, efter mötet pratade jag med folk från kommunen. Det är klart att man kommer in på invandrarfrågor förr eller senare när jag kommer på besök. De jag pratade med sade ungefär så här i förbigående: Vi har ända sedan 1987 tagit emot kvotflyktingar varje år. Det har varit vietnamesiska båtflyktingar och iranier, och nu har vi också en tillfällig flyktingförläggning med ungefär 300 asylsökande som bor i olika lägenheter som stod tomma här i kommunen. Det finns inga problem med det, såvitt vi kan se. Vi har aldrig upplevt det som ett problem. Det har inte varit några konflikter i samhället och inte någon opinion i frågan -- varken organiserad eller spontan. Då och då har det varit en och annan insändare i lokalpressen, men det är det ingen som har brytt sig så speciellt mycket om. Hur många kommuner som Ljusdal finns det inte? Jag skulle tro att man i det stora flertalet av Sveriges kommuner kan berätta ungefär samma historia. När jag har rest omkring i syftet att titta på mottagandet ute i kommunerna har jag sett att det ofta finns ett mycket stort engagemang och en vilja att det skall bli bra för dem som kommer nya till kommunen. När görs det en löpsedel om att invandrarfrågorna inte utgör en konflikt i Ljusdal eller någon annanstans? Det kommer aldrig att bli några löpsedlar om det. Vi hoppas väl alla att den dagen aldrig kommer, men om en vettvilling eller någon vanlig virrpanna en dag får för sig att han skall göra en insats för sitt land genom att slänga en brandbomb mot flyktingförläggningen i Ljusdal, då kommer löpsedeln. Då är jag säker på att den syftar till att utnämna hela Ljusdal till ett nytt rasistnäste, precis som man gjorde med Trollhättan för ett tag sedan. Vi vet att det alltid har funnits en positiv attityd till invandrare bland det absoluta flertalet av invånarna där, eftersom Trollhättan har en lång tradition som invandrarstad. Jag kan förstå det massmediala intresset för att skapa dramatik och för att skildra den stora Konflikten så fort man kan. Det blir nyhetsmässigt bra och gör sig på löpsedlarna. Därmed skulle vi som vet litet grand om hur det fungerar kunna avfärda problemet. Men så oskyldigt är det ju inte. Det finns de som tror sig ha hittat en nisch i politiken på det här området och som egentligen vill att det skall vara så som det skildras. De är för övrigt självutnämnda representanter för verkligheten.

Jag tycker att vi här i Sveriges riksdag har ett ansvar för att lyfta fram den bilden. Det skall inte ske för att sopa undan eller skyla över illdåden. Vi skall på olika sätt göra klart att vi inte accepterar dem. Men det behövs att motbilden lyfts fram, eftersom det egentligen inte är någon annan som gör det. Det ansvaret känner numera uppenbarligen inte alla partier i Sveriges riksdag. Jag är faktiskt omtumlad av vad jag fick se i TV från Ny demokratis torgmötesturné i somras. Det är alldeles uppenbart att man vill ha dessa motsättningar, kontroverser och konflikter för att kunna säga till den svenske knegaren, den svenska tanten eller den svenska tonåringen: Titta här, det mångkulturella samhället fungerar inte! Inget samhälle är fritt från konflikter. Det är för övrigt inte alltid säkert att det finns rasistiska förtecken när Sotlugg och Linlugg slåss någonstans runtom i Sverige. Visst finns det konflikter. Det skall vi inte förneka. Men det är knappast det mångkulturella samhället som skapar dem. Det är i stället där vi har misslyckats att skapa den mångkulturella samhället som vi har fått det segregerade samhället med de inbyggda konflikterna. Fru talman! Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att arbeta på olika sätt så att de nya flyktingarna inte blir en grupp som helt kommer att stå utanför det svenska samhället, utan så att de verkligen finns med mitt ibland oss. Samtidigt skall vi föra en öppen debatt kring de dessa frågor också i den svenska riksdagen.

Fru talman! Den invandrar och flyktingpolitik som i dag bedrivs av regeringen saknar förankring i vårt samhälle. De flesta tycker att en mängd beslut inom flyktingpolitiken är helt vettlösa. Regeringens senaste typfallsbeslut innebär att man låter 40 000 bosnier, och förmodligen ytterligare lika många anhöriga, få permanenta uppehållstillstånd. Detta är milt sagt märkligt. Beslutet måste rivas upp och de permanenta uppehållstillstånden ändras till temporära. När krigshandlingarna upphör i Bosnien skall människorna naturligtvis tillbaka. Det var ju deras egen tanke från start. De har ju själva inte begärt att få permanenta uppehållstillstånd. De ville ha en tillfällig fristad medan kriget pågick. Det är förståeligt att bosnierna söker sig en fristad utanför sitt eget land, där det är krig och terror. Men något skyddsbehov enligt FN:s Genèvekonvention har de inte. Att ge dem permanenta uppehållstillstånd var ju heller aldrig tanken när de kom. Eftersom förhållandena i Kosovo i princip är likadana som i Bosnien vad avser etnisk diskriminering och fördrivning från hus och hem finns det egentligen ingen anledning att fatta olika asylbeslut för de här båda grupperna. Det är klart att den etniska rensningen går mycket våldsammare till i Bosnien än i Kosovo. Men att skillnaderna skulle vara så stora att man för den ena gruppen beslutar att i stort sett alla skall ut härifrån medan man för den andra gruppen beslutar att alla skall få stanna är omöjligt att förstå. Ingendera gruppen skulle ha fått permanenta uppehållstillstånd. Så snart förhållandena blev drägligare skulle naturligtvis bosnierna ha återsänts. Kosovoalbanerna kan inte förstå varför de ska ut och bosnierna in, och jag förstår det inte heller. Allt fler reagerar mot regeringens typfallsbeslut. Jag själv och Kenneth Attefors reagerade direkt på regeringens förslag och anmälde regeringen till konstitutionsutskottet. Vi finner det märkligt att man så fort riksdagen stängde i juni fattade detta beslut. Man frågade inte riksdagen till råds, och inte heller kommunerna som skulle administrera och ta emot dessa människor. Man kanske inte ens frågade Invandrarverket. När man fattade beslutet hade regeringen förmodligen gjort vissa beräkningar på vad detta skulle kosta och utgick tydligen ifrån att kommunerna skulle vara nöjda med att få 138 300 kr per flykting och dessutom bli av med en del tomma lägenheter. Men regeringen misstog sig naturligtvis även här. Några kommuner är lojala mot propåerna, andra är helt negativa medan en del nu idkar ekonomisk utpressning mot regeringen. Alltså blir det ännu dyrare. Kulturministern kommer nu med flotta erbjudanden för att få kommunerna positivt inställda. Men allt skall ju svenska skattebetalare ställa upp med. De 138 300 kr som kommunerna får räcker enligt riksdagens revisorer i genomsnitt bara i 18 månader. Sedan står kommunerna där med sin försörjningsplikt för sina nya invånare och måste såvitt jag förstår välja mellan höjda skatter eller neddragningar i service, vård, skolor, äldreomsorg m.m. för att täcka hålen i kommunens budget. Regeringen ville visa handlingskraft -- kosta vad det kosta vill -- och så småningom kommer notan. Man kan ju också undra om det är motiverat ur humanitär eller etnisk synpunkt att hjälpa krigsherrarna i jugoslavienområdet att bli av med det som de ser som sitt problem, dvs. den muslimska bosniska minoriteten i ett storserbiskt rike. Alla vet att vi hjälper mångdubbelt fler om vi sänder medel till FN:s flyktingkommissarie i stället för att ta hand om människorna här. I medierna kan man se att FN:s flyktingkommissarie får klara sig med 1 000 kr per år för livsuppehållande hjälp i läger i närområdet. Vad är då kostnaden i Sverige? Ja, den initiala kostnaden för de första 18 månaderna är 138 300 kr per vuxen och 84 800 kr per barn. Men efter dessa 18 månader är kostnaderna inte noll, och ingen tror väl detta heller. Jag kan ju ta min egen hemkommun Kalmar som exempel. Här är socialbidragsnormen 3 326 kr per månad för ensamstående, eller ca 40 000 kr per år. Men härtill kommer samhällets kostnader för sjuk och tandvård, skola, hemspråksundervisning, bostadsbidrag och barnbidrag. Ingen tror väl att totalkostnaden understiger 50 000 kr per år. Om UNHCR:s årskostnad på 1 000 kr skulle vara korrekt så skulle vi hjälpa 50 gånger fler om vi satte in hjälpen där de är i stället för där vi är. Regeringens generositet innebär att vi hjälper 50 gånger färre än vad vi skulle ha gjort om vi sänt pengarna till FN:s flyktingkommissarie. Är det humanitet att kanske 49 bosnier får sätta livet till bara för att regeringen rekommenderat Invandrarverket att ta emot den femtionde i Sverige? Regeringen har ju också för avsikt att ta emot en kvot av 1 000 bosnier per månad i framtiden. Hur skall den uttagningen gå till? FN:s flyktingkommissarie värjer sig mot tanken. Här kommer kostnaderna upp igen. Om vi nu är så rika att vi kan ta emot ytterligare 6 000 bosnier detta budgetår till en årskostnad på minst 50 000 kr per person vore det väl bättre att se till att 300 000 bosnier till samma kostnad fick chansen att överleva vintern nere i Bosnien? Vad är det för humanism att hjälpa färre här än fler där? Ny demokrati kommer att motsätta sig regeringens förslag om en månatlig kvot för bosniska flyktingar. Fru talman! Eftersom medierna försöker tala om att Ny demokrati nu skärper flyktingpolitiken skall jag mycket kort nämna några inslag i den flyktingpolitik jag lagt fram i vår riksdagsgrupp. Enbart konventionsflyktingar ges uppehållstillstånd. Tillstånden skall vara temporära under en tioårsperiod. Katastrofflyktingar, t.ex bosnierna, skall hjälpas på plats. Låt oss satsa på det som kallas för kvotflyktingmottagande. Möjligheterna att få uppehållstillstånd efter inresa på eget initiativ skall begränsas. Krav på identifikation eller legitimation ställer sig numera de flesta bakom. Men jag vill också att man skall kunna styrka sitt skyddsbehov genom dokument, vittnesuppgifter eller t.ex. genom Med mitt förslag behövs i princip inte längre något Invandrarverk -- kvotflyktingarna i FN:s flyktingläger runtom i världen är redan bedömda som konventionsflyktingar. Men jag vill också koppla ihop vår framtida biståndspolitik med den resurs som flyktingen utgör i arbetet att bygga upp sitt gamla land. Vi vill främja en aktiv repatrieringspolitik. Man kommer hit, man bor och lever här, man utbildar sig och återvänder sedan för att med sina nya kunskaper hjälpa till att bygga upp sitt land. Vi tror att dessa människor som i sitt hemland kämpat för demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling också vill hjälpa till i återuppbyggnaden av sitt land. Om förhållandena inte medger återflyttning inom en tioårsperiod får man stanna här. Då -- men först då -- kan man få svenskt medborgarskap. Fru talman! Tyvärr hinner jag inte utveckla vår flyktingpolitik mer vid detta tillfälle, men jag återkommer.
Fru talman! Det var väldigt mycket siffror i Lars Moquists anförande. Det är mycket populärt att stapla siffror på varandra och tala om hur mycket det kostar. Det är också ett sätt att skrämma upp folk inför invandrar och flyktingpolitiken. Jag skulle vilja veta följande: Har Lars Moquist någon gång försökt att räkna ut hur mycket han har kostat det svenska samhället? Det är nästan omöjligt att definiera. Vi avkrävs väldigt ofta besked om hur mycket flyktingpolitiken kostar. Det är helt omöjligt att räkna ut hur mycket en helt vanlig svensk som har bott här, lever och verkar, har kostat det svenska samhället. Ännu svårare är det att beräkna hur mycket man tillför genom att delta i produktionen, osv. Det skulle vara intressant att få veta detta. Om det går att räkna ut detta för flyktingpolitiken borde det rimligtvis gå att göra ett sådant räkneexempel också för en svensk riksdagsman.
Fru talman! Maj-Lis Lööw frågade vad Lars Moquist skulle kosta i Sverige och vilka kostnader jag har medfört för det svenska samhället. Jag skulle tro att jag har kostat samhället ganska mycket pengar. Jag är byråkrat och har suttit som administratör inom statlig verksamhet. Jag skulle kanske ha varit bortrationaliserad mycket snabbare än vad jag kommer att bli nu, nämligen den 31 december 1993, eftersom jag är anställd vid en länsbostadsnämnd. Jag tycker i och för sig att det är ganska befängt att ta upp detta resonemang. Ingen har ifrågasatt att de invandrare som kommit till Sverige tidigare år, när vi hade arbetskraftsinvandring, har varit ett tillskott i svensk ekonomi och tillfört Sverige mycket på resurssidan. Det är en helt annan situation som vi upplever i dag när vi har flyktingar, dvs människor som bara har ett skyddsbehov. Under hela sin tid här i Sverige har de kanske ingen möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Så är det faktiskt i dag. Med den arbetslöshet vi har i dag, det finns fyra gånger så många arbetslösa invandrare som svenskar, kan vi inte förvänta oss att dessa människor efter 18 månader har möjlighet att försörja sig själva. Det behövs inte raddas upp så förfärligt mycket siffror. Detta kommer kanske att förlängas med ytterligare sex månader genom regeringens förslag att man skall ge kommunerna ett litet extra tillskott på 25 000 kronor.
Fru talman! Jag tycker att det är mer befängt att i dag diskutera vad de som kommer hit därför att det har ett skyddsbehov, dvs. de som flyr undan allvarlig förföljelse, kostar. Det hade varit mer rimligt att diskutera detta under en reglerad invandrarpolitik när man tog hit arbetskraft. Det gjordes förmodligen också sådana samhällsekonomiska beräkningar av kommuner och näringsliv tillsammans. Det hade varit rimligare. Däremot tycker jag faktiskt att det är befängt att diskutera vad det kostar att ge en människa skydd undan förföljelse, tortyr och dödsstraff. Sedan förstår inte jag varför det skulle vara så svårt för människor som får ett permanent uppehållstillstånd att återvända när tillfälle gives. Det är precis lika enkelt för dem att välja att återvända.

Fru talman! Beträffande skyddsbehovet är de som kommer från Bosnien, Kosovo och hela Jugoslavienområdet inte vad vi kallar konventionsflyktingar. De har inte ett skyddsbehov enligt 1951 års Genèvekonvention. Jag skulle vilja kalla dem för katastrofflyktingar. Jag tror att regeringen inte har något begrepp för den gruppen. Jag tror att man kallar dem för hjälpsökande. Jag tycker att vi gott kunde mynta begreppet katastrofflyktingar. Detta är människor som flyr från krig, naturkatastrofer, svält och umbärande. Men det är inte människor som har det som FN definierar som ett skyddsbehov, dvs. att de personligen är förföljda på grund av sina politiska eller religiösa åsikter. När det gäller kostnaden är det konstigt att Maj-Lis Lööw inte lyssnade på mitt anförande. Det är möjligt att repliken var författad i förväg. Jag påpekade att vi hjälper mångdubbelt fler om vi gör det på plats. Jag har varit mycket försiktig när jag har tagit fram dessa siffror. Det kanske är så att man hjälper 100 gånger fler människor på plats än här i Sverige, men jag har valt att säga att vi kanske hjälper 50 fler med det siffermaterial jag hade. Vad finns det då för anledning att ta hit en flykting till Sverige och ge den ett permanent uppehållstillstånd i stället för att se till att motsvarande medel tillförs i Jugoslavienområdet och där hjälper 50 gånger fler?

Fru talman! Jag vill i år, som i fjol, börja med att uttala mitt missnöje med att flykting och invandrarfrågorna behandlas i samma debatt. Båda områdena är mycket stora och har vitt skilda problemställningar. Vart och ett av dessa områden skulle förtjäna en egen debatt. Även om utplaceringen av människor från Bosnien-Hercegovina ute i kommunerna är den hetaste frågan på massmediernas dagordning just nu, vet vi alla att det finns många kommuner som Ljusdal, som Maj-Lis Lööw tog upp. Jag vill använda mina knappa minuter här till att tala om värnandet av asylrätten. FN:s flyktingskommissariats exekutivkommitté avslutade i fredags sin 44:e session. Sverige har som medlem av exekutivkommittén och en av flyktingkommissariatets största bidragsgivare ett mycket stort ansvar att bidra med förslag och initiativ för att söka lösningar på svåra flyktingproblem både i Europa och i övriga världen. Amnesty International offentliggjorde innan mötet sina rekommendationer till kommittén. Amnesty ansåg att de åtgärder på flyktingområdet som nu vidtas av några mäktiga stater hotar att underminera det internationella systemet för skydd av flyktingar. Man ansåg också att åtgärderna strider mot de rekommendationer som tidigare antagits av Excom. Man ger en rad exempel på detta, bl.a. USA:s agerande när det gällde skyddsbehovet för asylsökande från Haiti till USA. Men det gällde även detta att EG:s regeringar vid sitt ministermöte i december 1992 antog en rekommendation som är starkt oroande. Den handlar bl.a. om en harmonisering av tillämpningen av första asylland, s.k. säkra tredje länder. Den säger att ett land skall godtas som första asylland även om viktiga villkor som flyktingkommissariatet uppställt inte är uppfyllda. Det gäller kravet på att det finns garantier för att det första asyllandet medger den asylsökande att resa in i landet och ger möjlighet att få asylansökan prövad under ett rättssäkert förfarande. På senare tid har jag fått information om att även vi i Sverige försöker att avvisa asylsökande till sådana länder. Vi i Vänsterpartiet anser det vara absolut nödvändigt att stärka och stödja FN och dess olika organ, t.ex flyktingkommissariatet. Vi måste arbeta med och inte mot flyktingkommissarien. När det gäller åtgärder från EG:s medlemsländer för att begränsa antalet asylsökande från Jugoslavien, innebär dessa att människor tvingas kvar i områden där fara för deras liv och frihet föreligger. Nu kommer många rapporter om att flyktingar från Bosnien-Hercegovina även hindras att ta sig över gränsen till Kroatien. Om andra europeiska stater inte hade infört visumtvång för bosnier, hade sannolikheten att de kroatiska myndigheterna skulle bryta mot sina internationella skyldigheter på det här sättet varit mindre. I det sammanhanget vill jag påpeka att det för Sveriges del kanske hade varit bättre att besluta om tillfälliga uppehållstillstånd i stället för att införa visumtvång. Men vi vill naturligtvis inte riva upp beslutet nu. Det hade kanske varit psykologiskt riktigt då, men nu skulle det uppfattas som en eftergift till främlingsfientligheten. Länderna i Europa och Nordamerika har alltså vidtagit åtgärder som man påstår skall minska missbruket av asylrätten för att på det sättet motverka främlingsfientlighet. Men dessa åtgärder hotar att underminera hela det internationella systemet för skydd åt flyktingar, tvärt emot sina uttalade ambitioner. Kan invandrarministern ge oss en redogörelse för de svenska insatserna vid Excoms möte, särskilt i vad mån man tagit upp de frågor som t.ex. Amnesty förde fram. Jag har tagit del av Invandrarverkets tolkning av regeringens praxisbedömning när det gäller personer från Bosnien, vars ärenden nu skall bedömas. Där skriver man bl.a. att det endast är personer som har varit politiskt aktiva eller varit utsatta för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna som bör komma i fråga för flyktingskap eller de-facto-flyktingskap. Jag vill veta om Birgit Friggebo ställer sig bakom den slutsatsen och tolkningen av Genèvekonventionen. Skall det i så fall gälla asylsökande även från andra länder?
Fru talman! Berith Eriksson säger att man nu inte kan ompröva regeringens beslut att ge bosnierna permanent uppehållstillstånd och att det skulle vara en eftergift för krafter som verkar för främlingsfientlighet. Jag har svårt att förstå det. Om man upptäcker att man har fattat ett tokigt beslut, varför kan man då inte riva upp det? Jag skulle vilja fråga Berith Eriksson om inte vänstern uppfattar det som ett slöseri med svenska skattemedel, att använda dem för att ta bosniska flyktingar till Sverige när man i stället kunde ha hjälpt mångdubbelt fler på plats. Vänstern tycker ju alltid att flyktingpolitiken och behandlingen av människor som lider nöd skall baseras på humanitära skäl. Varför skall man då inte prioritera hjälpen via UNHCR, om man nu har bestämt sig för att ge ett visst stöd till dessa människor? Varför inte se till att stödet lämnas där de människorna är, i stället för där vi är?
Fru talman! Det kanske var ett tokigt beslut när det fattades. Psykologiskt hade det kanske varit bättre att ge tillfälliga uppehållstillstånd. Då kanske det hade varit lättare att få ut människor i kommunerna. Naturligtvis måste det finnas en tidsbegränsning för ett tillfälligt uppehållstillstånd. Slutresultatet hade förmodligen blivit detsamma i alla fall, att det hade blivit ett permanent uppehållstillstånd. Om man åker tillbaka till sitt land eller inte har inget att göra med om man har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Hur menar Lars Moquist att man skall hjälpa människorna på plats i krigets Bosnien? Hur skall man kunna upprätta flyktingförläggningar i Bosnien? I dag är det mycket stora svårigheter för FN att ens få fram det allra nödvändigaste när det gäller mat och medicin till dessa människor. Däremot tycker jag att det är fel med det visumtvång som har införts. Om man sätter visumtvånget i relation till flyktingkvoten, hade jag föredragit att man inte infört visumtvång. Det är nu som kriget pågår och människor dör. Det är nu som människor behöver fly. Man kan inte utan vidare säga att detta skall ske i ordnade former och att vi skall ta hit dessa människor någon gång i januari.
Fru talman! Det som Berith Eriksson säger om att man skulle ha haft en annan attityd gentemot kommunerna speglar bara ren taktik. Man skulle ha valt att införa tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta av taktiska skäl. Det är mycket märkligt. Jag tycker att det är konstigt att Berith Eriksson inte ser de framtida bekymmer som det kan innebära, både ekonomiskt och etniskt. Det kan innebära att vi i Sveriges land får in ytterligare 80 000--100 000 människor, med de ekonomiska resurser det kräver. Berith Eriksson tar upp frågan hur UNHCR skall kunna verka i detta område. UNHCR verkar i detta område precis som man gör överallt annars i världen. Om man inte kan ordna ett flyktingläger inom området, gör man det i så nära anslutning till området som möjligt. Man lägger det på andra sidan gränsen. I dagsläget sätter UNHCR in hjälp i Jugoslavienområdet. Det är egentligen bara att se till att FN:s flyktingkommissarie får resurser för att se till att man ordnar det hela i området, så att inte Kroatien får ta hela bekymret. Samtliga länder -- jag tänker då främst på europeiska länder -- skall dra sitt strå till stacken och hjälpa till, så att UNHCR kan ordna detta.
Fru talman! Dessa människor finns ju här. Menar Lars Moquist att vi skall sätta dem på bussar och skjutsa tillbaka dem ner till området? Det finns flyktingläger i Kroatien som Sverige och andra länder lämnar bistånd till. Men det som händer i dag, i och med att den övriga delen av Europa har infört visumtvång, är att flyktingar som finns i krigsområdet hindras att ta sig över gränsen till Kroatien. När övriga Europa stänger sina dörrar och överlåter åt grannländerna att ensamma ta bördan, rubbar man den mycket känsliga etniska balansen. Vi ser exempel på det nu. I Makedonien har man börjat avskeda etniska albaner, som har bott och arbetat i Makedonien kanske hela sitt liv, efter samma mönster som serberna gör i Kosova. Kriget sprider sig om man försöker stänga in det, därför att trycket blir för starkt. Den insikten måste andra europeiska länder ha.

Fru talman! På arbetsplatser, på möten och sammankomster, i hemmen, i samtal man och man emellan och i massmedia diskuteras nu flyktingoch invandrarpolitiken. Få politiska frågor engagerar allmänheten lika mycket. Frågor ställs. Hur skall vi klara av att ta hand om 100 000 bosnier, när vi redan har så många andra invandrare att ta hand om? Varför ger man inte tillfälliga uppehållstillstånd? Hur mycket kostar invandringen? Hur har vi råd? Hur skall vi ordna jobb? Varför skall vi ta på oss dessa åtaganden, när vi skär ner i den kommunala barnomsorgen, äldreomsorgen och skolan? Varför är Sverige så generöst, jämfört med alla andra länder i Västeuropa? Sådana frågor kommer ständigt när vi är ute på möten. Det är en sak att ta till sig människors oro och vara lyhörd. Det måste vi vara, vi som är politiker i denna församling. En annan sak är att agera som Ny demokrati. Jag beklagar att Ny demokratis livsluft tycks bestå i att underblåsa och exploatera människors oro. Vem tjänar på detta? Varje insiktsfull människa vet att det inte finns enkla svar på alla dessa svåra frågor. Ny demokrati har glömt humaniteten. Nu gäller det för oss att hitta en balanspunkt, en linje där vi kan förena en humanitär syn på flyktingproblemen med en realistisk och effektiv utformning av politiken inom detta område. Vi moderater har under många år förespråkat en politik vars syfte just varit att förena humanitet med realism. Flera andra partier tycks nu också inse behovet av en sådan inriktning. Jag vill i korthet nämna några moderata ståndpunkter. Insatser internationellt och i samverkan med andra länder är på sikt avgörande för att man skall kunna undvika att flyktingströmmar genereras. Ett EG-medlemskap är viktigt härvidlag. Insatser för flyktingar i närområdet måste få en ökad betydelse i framtiden. Skyddsbehovet skall vara avgörande när asyl beviljas. Vi bör ändra asyllagstiftningen och samordna den med övriga västeuropeiska länder. Det skulle innebära att FN-konventionen skall gälla i första hand, låt vara med kompletteringen att även starka humanitära skäl, som företes vid en ansökan, kan bli asylgrundande. Anhörigbegreppet bör snävas in och ett kvotsystem för anhöriginvandring övervägas. Repatriering bör vara huvudspåret, vilket innebär att lagstiftningen om tillfälliga uppehållstillstånd måste byggas ut. Ökade åtgärder för att stimulera repatriering behövs, inte minst för de bosnier som nu tas emot. Bättre kontroll av invandringen är också önskvärd. Dokumentlöshet skall medföra avvisning om inte särskilda omständigheter kan visas. Fingeravtryck skall tas på alla asylsökande och register upprättas inom ramen för det internationella samarbete som nu växer fram. Utresekontroll bör också övervägas för att man bättre skall kunna veta vilka som befinner sig i landet. Det är bara naivt att tro att det inte finns invandrare som bluffat om sin identitet eller som företett falska handlingar i samband med ansökan. Kommunernas möjligheter att klara integreringen av invandrarna diskuteras nu livligt. Låt oss konstatera att den reguljära arbetsmarknaden i stort sett är stängd för de allra flesta invandrare. Åtskilliga invandrare, inte minst de lågutbildade, går nu direkt ut i socialpensionering, dvs. ett permanent beroende av socialbidrag. Vidare har folkpensionsreglerna förändrats, vilket medfört en ytterligare ökning av socialbidragskostnaderna. Kommunerna pekar också på problemen med sekundärinflyttning. Gnissel i samarbetet mellan olika myndigheter förekommer. Generalschablonen upplevs som otillräcklig generellt sett, och den täcker dessutom inte anhöriginvandringen fullt ut. I längden går det inte att staten ansvarar för invandringspolitiken, medan kommunerna får stå för en allt större, ökande del av kostnaderna. Vi måste nu analysera vilka institutionella hinder som finns, och som hindrar att arbetsuppgifter i samhället utförs. De invandrare som uppbär bidrag skall utföra arbetsuppgifter eller studera. Det är nödvändigt att med friska ögon analysera och se över hela regelverket, som i dag snarare utvecklar människor till klienter än till ansvarstagande och kreativa individer. Många invandrare skulle klara sig jättebra om de bara fick en chans. För att flykting och invandringspolitiken skall lyckas krävs en nödvändig förståelse och en positiv inställning bland medborgarna, och jag tror att det går att åstadkomma. Men då behövs en uppstramning och ökad tydlighet, samtidigt som vi slår fast att vi skall ha en humanitärt präglad inriktning av vår flykting och invandrarpolitik.

Fru talman! Gustaf von Essen har pratat med många människor som han mött i olika sammanhang, och han pekar på en mängd problem. Han sade att man möter många frågor och påstod också att han tar de frågorna till sig. Det är då märkligt att Gustaf von Essen egentligen inte bryr sig om vad dessa människor säger. Man fortsätter med precis samma politik som tidigare, utan att ta hänsyn till vad människorna verkligen tycker och tänker. Annars ställer vi gärna upp på många saker som Gustaf von Essen tog upp. Det gäller dokumentlösheten, kravet på att man skall kunna identifiera sig när man kommer in i landet, utresekontroll och mycket annat. Gustaf von Essen tog sedan upp institutionella hinder. Genom att man i stort sett bara skulle ta emot kvotflyktingar, anser vi i Ny demokrati att Invandrarverket kan avvecklas i sin helhet. Det blir ju nästan inga människor som söker asyl vid vår gräns. Den här tanken uttrycktes redan för ett år sedan av Bernhardsson och Christina Rogestam i en skrivelse till regeringen i oktober 1992. I den sades att man egentligen borde satsa mer på kvotflyktingar och i möjligaste mån begränsa möjligheterna att söka asyl vid vår gräns. Jag vill fråga Gustaf von Essen: Delar ni uppfattningen att det vore bra om vi avvecklade Invandrarverket och såg till att vi bara tog emot kvotflyktingar?
Fru talman! När man lyssnar på nydemokrater i allmänhet och här i dag på Moquist i synnerhet, får man intrycket att nydemokraterna egentligen inte vill släppa någon jäkel över bron, om jag får ta till ett sådant uttryck. Det kan jag inte acceptera. Däremot måste en förankring bland människor ske. Människor måste kunna lita på att de som får asyl i Sverige och får stanna också har mycket välgrundade skäl därtill. Därför kan vi i längden inte ha en flykting och invandrarpolitik, eller asylpolitik, som skiljer sig särskilt mycket från övriga länders asylpolitik. Då får vi en s.k. pull-effekt, en magnetisk effekt. Folk kommer att vända sig till Sverige i första hand, eftersom de vet att andra länder har en mer restriktiv hållning. I stället måste vi samordna vårt regelverk och regelsystem och utveckla det internationella samarbetet på olika sätt. Det innebär på kort sikt inte att man avvecklar något invandrarverk. Däremot kan jag tänka mig att man kanske gör om det till en immigrationsmyndighet och särskiljer förläggningsverksamheten. Det är möjligt. Men jag vill alltså inte gå så långt som nydemokraterna föreslår i sitt program. Det är inte möjligt för mig att gå med på någonting sådant.
Fru talman! Gustaf von Essen sade att Ny demokrati förespråkar att vi inte skall släppa någon jäkel över bron. Det gör vi inte alls. Det är konstigt att Gustaf von Essen kan säga det efter att kanske ha tittat på vårt flyktingpolitiska program. Vi säger: Låt oss ta emot kvotflyktingar. Det främsta skälet till det är att de är konventionsflyktingar. Vi kan på plats säga att dessa människor har behov av personligt skydd. Vi får också ett grepp om vilka kostnader Sverige anser sig kunna ställa upp med. Som det nu har varit har vi inte kunnat råda över dessa omständigheter. Människor har sökt asyl, och vi har prövat tillstånden -- om de över huvud taget får vara kvar i Sverige eller inte -- i åratal. Det har dragit på svenska staten en mängd kostnader. Vi kan gott tänka oss att ta emot t.ex. 4 000 kvotflyktingar per år, vilket kanske skulle generera 6 000 personer i anhöriginvandring. Det skulle innebära 10 000 per år. Vi har över huvud taget inte nämnt några siffror, men vi har heller inte sagt att alla som kommer hit skall stoppas. Däremot har vi sagt: Se till att människorna kommer hit under ordnade former. Se till att vi har en så liten administration som möjligt för den här verksamheten. Då får vi de människor som har störst behov. De andra katastroflyktingarna hjälper vi på plats.
Fru talman! För det första är det så att de kvotflyktingar som kan bli aktuella i normalfallet inte är s.k. Genèvekonventionsflyktingar. De kanske har en annan status. Men de befinner sig ändå på UNHCR:s läger, och i samverkan med UNHCR gör man bedömningar av vilka som skulle få komma hit på vår kvot. Detta, herr Moquist, är någonting som vi från moderat håll har drivit långt innan nydemokraterna ens kom till. Därvidlag har ni i så fall anslutit er till vår ståndpunkt. Vi vill göra asylbegreppet snävare, det är riktigt, och vi vill ha en ökad kvot. Det är också riktigt. Där tycks vi ha liknande åsikter. Men det är inte samma sak som att säga att de skall kunna visa upp dokument på att de är förföljda och alla möjliga andra saker, som ni har föreslagit. Det är det jag vänder mig emot.

Fru talman! Repatriering är det viktigt att ha med när det gäller flyktingar från många olika länder i världen. Så fort det blir ett annat läge i deras hemländer -- ett krig är slut, en regering är utbytt osv. -- vill merparten av flyktingarna återvända hem. Det bör därför föras en medveten politik för att underlätta för dem att göra det. Gustaf von Essen pratar som om det vore lätt att få uppehållstillstånd i Sverige i dag. Antalet personer som beviljades uppehållstillstånd under det första halvåret i år var 4 447 totalt, med Man vet också att nästan var fjärde asylsökande har varit utsatt för tortyr och att en del avvisas trots välgrundad fruktan för att de skall torteras på nytt. Sten Jacobson vid Centrum för tortyrskadade säger att så många människor som blivit torterade har avvisats från Sverige under de senaste åren att det kan jämföras med baltutlämningen. Det är ju verkligen att spä på främlingsfientlighet om man går ut och pratar ungefär som om ekonomiska asylsökande och lycksökare kunde komma till Sverige. Det är faktiskt mycket svårt att få uppehållstillstånd i Sverige i dag. Många som skulle behöva stanna och som vid en bättre prövning verkligen skulle anses vara flyktingar enligt konventionen blir tillbakasända.
Fru talman! Det är ju väldigt svårt med den praxisbildning som sker. Det har talats om att praxis nu gradvis har skärpts och att kraven är högre. Det är möjligt. Det får den utvärdering visa som invandrarministern har beställt. Det är inget tvivel om att det många gånger är fråga om gränsfall. Vad vi föreslår är att Genèvekonventionen skall vara basen för en bedömning, och utöver det måste tillstånd för uppehåll också kunna ges av visade humanitära skäl. Jag inser att det kommer att bli en skärpning, men vi har ändå inget riktigt val. Vad som nu sker är ju att människor kommer i större utsträckning till Sverige än till andra länder, just därför att vi har en profil som ett land med en generösare lagstiftning. Vi har det -- låt vara att tillämpningen av den har skärpts på senare tid. Det är bättre och mer humant att vara klar och tydlig på denna punkt. Då vet människor att det är på ett visst sätt här, och därmed är de mindre benägna att ta en chans. Det är denna lärdom vi får dra av exempelvis det stora inflödet av kosovoalbaner. De har alltså valt ut Sverige därför att de tror att det här finns en chans, eftersom vi har en sådan profil. Sedan skall dessa fall utredas, ett efter ett, med långa överklagningar. Det är ingen human politik att lägga upp det på det sättet. Många människor blir självfallet förtvivlade när det börjar gå upp för dem att de blir utvisade. Vi måste ha klara och entydiga regler, så att människor förstår och kan bedöma i förväg vad som kommer att hända om de försöker. Det är inte samma sak som att vara inhuman, utan det är bara att vara klar och tydlig. Jag tror att det är en human inställning på längre sikt.
Fru talman! Det som Gustaf von Essen redovisar är egentligen ingen skärpning, utan det är läget i dag, förutom när han tar exemplet med kosovaalbaner. I Kosova har människor haft det fattigt och bedrövligt i decennier, men de har inte flytt för det. Men nu pågår också där en rensning på etnisk grund. Det handlar om tolkningar av Genèvekonventionen, där det talas om den som har välgrundad fruktan för att söka sitt eget lands skydd, på grund av förföljelse, på etnisk, politisk eller religiös grund. Det är precis vad som händer i Kosova i dag. Människor misshandlas, arresteras, torteras och råkar på andra sätt ut för grova kränkningar av mänskliga rättigheter, just på etnisk grund.
Fru talman! Det går inte i längden för Sverige att ha en avvikande flykting och invandrarpolitik jämfört med våra grannländer och övriga västeuropeiska länder. Det är därför som Flykting och invandrarpolitiska kommittén, som jag själv är med i liksom Lars Moquist och andra, har begärt att med stor skyndsamhet få en belysning av vilka regler och vilken praxis som gäller i övriga Västeuropa på det här området. Invandrarministern har i sina direktiv särskilt nämnt att vi skyndsamt skall ta fram detta. Detta kan föranleda förslag från kommitténs sida om att ändra asyllagstiftningen, för att den skall anpassas till någon form av europeisk praxis -- i den mån en sådan kan urskiljas på ett säkert sätt. Det är för att vi skall få en enhetlighet, så att vi tillsammans med övriga västeuropeiska länder kan bygga upp en flykting och invandrarpolitik som är gemensam och som kan tillföras större resurser. Om vi fortsätter på samma sätt som i dag, riskerar vi ju att väldigt stora strömmar kommer just till Sverige, därför att människor fortfarande tror -- möjligtvis med rätta -- att här finns en god chans att få stanna. Det finns inget annat land i hela Västeuropa som i förhållande till sin folkmängd har tagit emot så många flyktingar och invandrare under de senaste åren. Jag tror inte att svenska folket anser att det är möjligt att fortsätta med det. Därför måste vi vara lyhörda och fortsättningsvis förankra vår politik så att den ligger något så när i harmoni med vad människor tycker är rimligt och möjligt. Det är en gigantisk arbetsuppgift vi har framför oss nu, att integrera dessa hundratusentals människor som står i kö för att komma ut i samhället. Vi måste helt enkelt få en mer realistisk flykting och invandrarpolitik.

Fru talman! Det finns förvisso ett stort antal frågor som skulle vara värda att ta upp i den här delen av den allmänpolitiska debatten, men eftersom det är en knapp tid utmätt för våra anföranden har jag valt att koncentrera mig på två mer övergripande uppgifter, som jag anser att vi omgående måste ta tag i när det gäller flykting och invandrarpolitiken. Den ena uppgiften är att återskapa svenska folkets förtroende för flyktingpolitiken. Den andra uppgiften är att möta den spirande främlings och invandrarfientlighet som finns i vissa ungdomsgrupper. Situationen är allvarlig i dag. Bortsett från att man kan diskutera värdet av undersökningar, är det ändå så att en majoritet uttalar en misstro mot den förda flyktingpolitiken. Man kan naturligtvis fundera över hur denna situation har uppkommit, och då finner man förvisso flera orsaker. Några av dem är ganska tydliga. En orsak är det stora antalet asylsökande under flera års tid. Det har också varit ett hårt tryck på flyktingmottagandet, med konsekvenser som långa väntetider och en del andra saker som utspelar sig kring själva flyktingmottagandet. En annan orsak är att det har begåtts en del missgrepp i flyktingpolitiken -- det kan vi inte komma ifrån -- som har urholkat förtroendet. Vår reaktion mot avarter har ibland varit långsam. När det har uppstått debatter och vi har upptäckt saker som vi borde ha rättat till snabbt, har det tyvärr tagit ganska lång tid innan vi kommit till skott med åtgärder. Det har naturligtvis inte heller bidragit till att öka förtroendet för politiken. Jag tror också att en del synsätt -- som stämde när det gällde flyktingmottagandet för 10--15 år sedan, då man hade 5 000--10 000 personer att ta hand om, mot i dag 70 000--80 000 -- har fått leva kvar i flyktingmottagandet, trots att vi kanske borde ha gjort oss av med dem tidigare. Men en orsak som utan tvivel har påverkat opinionen är naturligtvis den förtals och smutskastningskampanj som har bedrivits mot flyktingpolitiken med hjälp av tydliga överdrifter och lögner. I första frontlinjen har Ny demokrati stått under ett par års tid. Ta t.ex. det där med flyktingpolitikens kostnader. Här har Ian Wachtmeister och andra nydemokrater om och om igen under hela sommaren påstått att flyktingpolitiken i Sverige kostar minst 50 miljarder. Bert Karlsson, som ju alltid lägger moms på sina siffror, har varit upp i 60, 70, ja 80 miljarder när det har varit som värst. När företrädare för Sveriges riksdag slungar ur sig sådana uppgifter och siffror till allmänheten är det naturligtvis inte underligt om en del människor tar till sig det. Om jag trodde på de här siffrorna eller om det vore så att flyktingpolitiken kostade 50--60 miljarder skulle naturligtvis jag också tappa förtroendet för flyktingpolitiken. Men alla vi som deltar i den här debatten vet ju att den siffran är våldsamt överdriven. Nu har Lars Moquist, som är Ny demokratis företrädare, en utmärkt möjlighet att inför svenska folket dementera den här siffran eller också att faktum för faktum klart redovisa hur man kommit fram till den siffra som man har uppgivit för svenska folket att flyktingpolitiken kostar. Jag har hittills inte kunnat få någon annan nydemokrat att redogöra för innehållet i den siffran. Den nya politik som Ny demokrati nu tänker marknadsföra är fylld av motsägelser -- det upptäcker man när man lyssnar på vad som sägs. Å ena sidan har Ny demokrati här i riksdagen sagt att målet för mottagandet av flyktingar och invandrare är att de så mycket som möjligt skall integreras i det svenska samhället. Men hur skall man kunna integrera människor om man samtidigt säger: Du kan under en tioårsperiod kastas ut från Sverige när vi bestämmer det. Vilken person vill integreras i ett samhälle om han inte vet om han nästa dag måste packa sina väskor och åka hem, inte av egen vilja utan därför att Sverige eller svenska myndigheter vill det? Sådana motsägelser bidrar inte heller till att öka kunnandet om den svenska flyktingpolitiken. Fru talman! Från Centerpartiets sida har vi sett det som mycket viktigt att försöka värna asylrätten. Där finns en annan sak i Ny demokratis resonemang som också är litet märklig. Man talar väldigt mycket om Genèvekonventionen. Men en av de viktigaste bitarna i Genèvekonventionen är ju just att värna rätten att söka asyl. Det är faktiskt grundbulten i Genèvekonventionen. Därför menar vi att det är viktigt att vi har ett folkligt stöd för att värna asylrätten. En arbetsgrupp i Centerpartiet har lagt fram en del förslag som vi anser behöver genomföras för att återupprätta förtroendet för flyktingpolitiken. Det handlar om att förtydliga utlänningslagen så att det klart framgår för människor vem det är som kan söka asyl. Det handlar också om att definiera skyddsbehoven. Det handlar om att få till stånd kortare handläggningstider i asylärenden, max ett halvårs väntan på beslut, ett billigare mottagande av asylsökande, mer av egen försörjning och ansvar för det dagliga livet och mindre av omhändertagande. Vi behöver också åtgärder mot missbruket av asylrätten och brottsligheten. Fru talman! Den andra huvudpunkt som jag nämnde inledningsvis handlar om att möta den spirande främlings och invandrarfientligheten. Tiden medger tyvärr inte att jag går in så mycket på det problemkomplexet. Men jag kan ändå säga att vi kan konstatera en ökning av våld mot invandrare och invandrarfientliga aktiviteter den senaste tiden. Ofta är det ungdomsgäng inblandade. Man kräver allt oftare i den här debatten hårdare straff. Självfallet skall man dömas till fängelse om man begår våldsbrott, men fängelsevistelse i sig löser inte grundproblemet. Det handlar ju om att ändra på värderingar och fördomar. Jag tror, herr talman, att en viktig del i det här skulle vara att vi i straffsatsen för den här typen av brott skulle införa obligatorisk samhällstjänst; det skulle så att säga ingå att efter strafftiden jobba tillsammans med flyktingar och invandrare. Vi vet alla att det bästa sättet att förändra attityder och bekämpa fördomar är att göra det på individnivå.
Fru talman! Rune Backlund säger att man måste skapa förtroende för flyktingpolitiken och att man måste försöka vidta åtgärder mot invandrarfientligheten bland ungdomar. Jag menar att det inte räcker att bara förklara den flyktingpolitik vi har -- vi måste ändra den. Människor har insett att den flyktingpolitik vi har i dag inte fungerar. Alltså: Förklara den inte bara -- se till att vi ändrar flyktingpolitiken! Det är väsentligt. Rune Backlund sade att det har skett misstag i flyktingpolitiken. Visst har det gjort det! Det har vi och många andra påstått. Alla känner till att det har begåtts misstag. Men när Rune Backlund talar om detta använder han perfektumformen ''det har skett'' och tror alltså att det inte skall ske i framtiden. Men nu har det kommit en ny proposition på vårt bord enligt vilken man vill fortsätta med den här politiken: Vi skall alltså ta in ytterligare 1 000 personer i månaden, alltså 6 000 personer under det här budgetåret. Om man nu har insett att det har skett misstag -- se då till att vi råder bot på det och ändrar politiken! Sedan sade Rune Backlund att Ny demokrati är duktigt på att sprida lögner och att vi uppger felaktiga kostnader för flyktingpolitiken. Som exempel nämnde Rune Backlund att vi skulle ha sagt att kostnaden är 50 miljarder. Nej, vi har inte sagt att kostnaden är 50 miljarder -- vi har sagt: Är kostnaden kanske 50 miljarder? När etablissemanget då sagt att den inte är 50 miljarder har vi sagt: Okej -- den är inte 50 miljarder. Men tala då om vad den är! Vi har hela tiden velat ha reda på hur höga kostnaderna är. Vi vet att de är stora. Låt oss begränsa oss till de flyktingkostnader som betalas via Kulturdepartementet -- vi känner alla här i kammaren till att det rör sig om omkring 11,8 miljarder. Men det är bara de pengar som kommunerna får för sitt flyktingmottagande plus kostnaderna för asylhanteringen hos Invandrarverket. Men sedan tillkommer många andra kostnader, om de här människorna inte kan få den utkomst de har haft från början. När vi hade arbetskraftsinvandring kunde de här människorna så småningom försörja sig. Men vi kan inte förvänta oss att de här stora grupperna skall klara sin egen försörjning i framtiden. Då står kommunerna där med sin försörjningsplikt, och kommunerna kan egentligen bara välja mellan att höja skatten och att försämra villkoren för övriga medborgare i kommunen, dvs. att dra in på vård, på skolor, på omsorg och annat. Det är den uppgiften man måste ställa sig i samhället: Vi måste prioritera bland kostnaderna. Sedan sade Rune Backlund också att det är motsägelsefullt att vi vill integrera invandrare och flyktingar. Det har vi aldrig sagt. Där är nog Rune Backlund litet dåligt påläst, eller också blandar han ihop begreppen assimilering och integrering. Vi har sagt att de människor som kommer hit skall ta seden dit de kommer, dvs. att de skall assimileras och på sikt anta de kulturmönster som vi har i
Fru talman! Det Lars Moquist säger om siffran 50 miljarder är intressant. Här har Ny demokrati åkt runt hela sommaren och påstått att det kostar minst 50 miljarder, men nu säger Moquist: Nej, det har vi inte sagt. Vi antar att den kostar 50 miljarder. Jag kan läsa upp avsnitt ur debattartiklar som är undertecknade av partiledaren och andra och där man skriver att samhällets totalkostnader omöjligen kan understiga 50 miljarder kronor per år. När man kommer med ett sådant påstående måste det väl ändå bygga på vissa fakta som man har införskaffat. Det är en väldig skillnad mellan de belopp som vi här i kammaren hanterar, där vi talar om 11--12 miljarder kronor, och 50 miljarder kronor. Den skillnaden kan inte förklaras med att det skulle finnas andra kostnader ute i kommunerna eller i framtiden, Moquist. Vi talar ju fortfarande om förfluten tid. Eller ackumulerar Moquist kostnader under flera år för att komma upp till de här 50 miljarderna? Man måste väl ha gjort en kalkyl när man så tvärsäkert kan påstå att det är 50 miljarder kronor. När man går ut med sådana här påståenden finns det naturligtvis människor som tror på dem. Om jag finge den här siffran presenterad och inte hade någon egen ram att sätta in den i skulle jag naturligtvis också säga att det är helt orimligt att flyktingpolitiken skall få kosta 50 miljarder. Det skulle inte jag heller ställa upp på. Men det gör den ju inte! Det är därför den här debatten blir så vilseledande. Ni lurar människor att tro att den politik som har förts är sämre än vad den i själva verket är. Det är Ny demokratis ansvar. Nu har Moquist här en chans att rätta till det här så att vi kan få klarhet i hur ni räknar när ni uppger vad flyktingpolitiken i dag kostar. Då kan vi föra den debatt som ni efterlyst, där vi med sakliga argument kan gå igenom område för område och konstatera vad som är rimligt att satsa på flyktingpolitiken.
Fru talman! Rune Backlund tar fortfarande upp kostnadsaspekten. Vi har lagt fram en rad förslag om hur vi vill utforma flyktingpolitiken. Ny demokrati har egentligen inte resurser för att ta fram den här kostnaden. Vi har sagt att kostnaden måhända är 50 miljarder. Om den inte är det, tala då om vad den verkligen är! Både Rune Backlund och jag sitter med i den invandrar och flyktingpolitiska kommittén. Vi har gett en forskargrupp i Lund eller Malmö i uppdrag att ta fram de samhällsekonomiska kostnaderna. Precis som Rune Backlund väntar jag naturligtvis med spänning på att få se resultatet. Jag hävdar att kostnaderna för flyktingpolitiken alldeles säkert är 50 miljarder. Men vi vet inte. Vi säger att det förmodligen är så. Den som så bestämt förnekar den här siffran och som har resurser för att ta fram en korrekt siffra måste ju veta vad den är. Tala då om det! Är den 39 miljarder, 21 miljarder eller 77 miljarder? Häng inte bara upp resonemanget på att vi har sagt att den kanske är 50 miljarder. Den kanske är det.
Fru talman! Lars Moquist! Ni säger inte att kostnaden kanske är 50 miljarder. Om det hade varit så skulle vi naturligtvis kunna diskutera 10 miljarder uppåt eller neråt. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Ian Wachtmeister: ''Samhällets totalkostnader kan omöjligen understiga 50 miljarder kronor''. I en annan artikel som har varit införd i en del andra tidningar skriver han att den nationalekonomiska kostnaden ligger på mellan 40 och 60, kanske 80, miljarder om året. Det är klart att de här siffrorna inte kan vara tillhöftade, eftersom man kastar ut sådana här påståenden. Man har faktiskt satt sig ner i Ny demokrati -- hoppas jag -- och försökt summera summor som man har skaffat fram. Man har gått igenom samhällsområde efter samhällsområde och försökt lokalisera kostnaderna. Man har sedan summerat dem och sagt att det är 50 miljarder. Det är den kalkylen som vi vill se. Vi påstår nämligen att det inte kostar 50 miljarder. Om jag finge göra en kalkyl skulle jag, högt räknat, hamna på ungefär 15 miljarder. Det är en våldsam skillnad mellan 15 Jag vill se er kalkyl. Så länge vi inte får se den kalkyl som ligger till grund för detta påstående som ni har fört ut på torg och gator under det här året kan vi inte uppfatta det annat än som att det är en våldsam överdrift. Fru talman! Jag kommer att fortsätta att plåga Lars Moquist så länge han inte presenterar kalkylen. Förr kommer han inte undan den här frågan. Ett annat alternativ är att han dementerar siffran och säger: Okej, vi högg till. Vi inser att vi tog i för mycket. Men då skall ni gå ut och säga det till allmänheten, eftersom många människor bibringas en felaktig uppfattning genom dessa uttalanden.

Fru talman! Varje dag informeras vi av olika medier om krigens fasor och om grymheter, terror, svält och död som drabbar människor på många håll i världen. Vi frågar oss hur grym människan kan bli. De som var med på 30 och 40-talen ställde samma fråga då. 1948 bildades FN. Alla världens folk skulle värna freden och människovärdet. FN:s högtidliga förklaring av de mänskliga rättigheterna skrevs med inledningen: ''Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter''. Kommunismen höll med sin järnhand många motsättningar under ytan. Plötsligt föll Berlinmuren, och de gamla motsättningarna började krypa fram på olika håll. Plötsligt är katastrofen i det forna Jugoslavien ett faktum. Nära 4 miljoner människor har fått fly från sina hem och lever som flyktingar i ''eget'' land. Ca 800 000 lever i annat land. Förra året kom enligt Av dessa uppfyller inte alla de krav som svensk lag ställer. Vi svenskar splittras i olika grupper -- för och emot. En del säger att vi inte kan ta emot så många flyktingar. En del säger att vi tar emot fel flyktingar. Andra säger att vi utvisar fel flyktingar och att vi gör det på ett sätt som kränker människovärdet. Mitt i detta går vi in i en lågkonjunktur, den värsta ekonomiska kris som Sverige har upplevt sedan 30 talet. Det är klart att människor känner oro. Det blir lätt så att man söker en lättavgränsad, påtaglig orsak till den oro som får hela samhället att skälva. Det är flyktingarnas fel, säger man. Precis så sade man på 30-talet. Det är judarnas och zigenarnas fel, sade man. Så är det när diskriminering och främlingsfientlighet spirar. Allt ont förlägger vi utanför vår egen grupp, vårt eget folk och vår egen hudfärg. Vi har ett omättligt begär efter att finna syndabockar att lasta vår egen ångest på. Men det handlar om människor av kött och blod, som väntar på vårt besked och vår medmänsklighet. Den nuvarande regeringen har liksom den tidigare försökt göra en insats för flyktingarna. Låt oss diskutera hur flyktingmottagningen kan förbättras, effektiviseras och göras billigare och hur vi kan ställa krav på både flyktingar och svenskar när de möts i den svenska vardagen! Men låt oss inte kränka människovärdet! Låt oss också diskutera hur vi skall kunna motverka flykt ute i världen. Sverige är för närvarande en av de största givarna av humanitärt bistånd till det forna Jugoslavien. Det förbereds fler insatser för flyktingar. Invandrarministern har äskat 830 miljoner till utökad flyktingkvot. Jag skulle vilja att detta blev ett flexibelt inslag, så att pengarna kunde användas även till hjälp på plats, om och där det är möjligt. Upp till fem gånger fler skulle då kunna få hjälp. Även om regeringen inte verkar ha den vägen öppen finns det skäl för riksdagen att diskutera hur pengarna kan användas för att det skall bli största möjliga effektivitet. Samtidigt skall människorna naturligtvis få skydd. Jag vill också ta upp kosovoalbanernas öde. De utvisas nu i snabb takt. I går morse kunde vi höra en ögonvittnesskildring därifrån i P1. I Kosovo och Voyvodina har serbisk polis inlett etnisk rensning av den albanska befolkningen. Enligt rapporten är bilden förändrad. Situationen har förvärrats sedan de som nu utvisas flydde. Människor fängslas. Det är brutala inslag av tortyr. Människor som återvänder har ingenstans att ta vägen och inget att leva av. Amnesty har blivit utkastat. Det är illavarslande. Jag vädjar till invandrarministern att lyssna på signalerna därifrån, och på FN:s flyktingkommissarie, och omedelbart stoppa utvisningarna till de här områdena tills en noggrann analys av läget har gjorts. Amnesty har ju en helt annan uppfattning om förhållandena än vad Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden har. Judiska flyktingar från Ryssland och Ukraina står nu inför utvisning. Enligt den judiska församlingen i Stockholm är Sverige därmed den enda västnation som efter andra världskriget utvisar judar till före detta Sovjet. Asylärenden har lagts på hög hos Utlänningsnämnden i väntan på en undersökningsresa. Nu har Utlänningsnämnden gjort ett fem dagars besök där. Man anser inte att förhållandena utgör grund för asyl. Hänsyn har tagits till utvecklingen under de senaste åren. Antisemitism är inte officiell politik, men den är inte förbjuden i lag. Myndigheterna skyddar inte judiska medborgare mot övergrepp. Läget i OSS är ytterst instabilt. Det är skillnad mellan officiell politik och hur det fungerar på lokal nivå. Efter kuppförsöket måste man vara observant på utvecklingen. Det finns skäl att ta hänsyn till vad som har skett under de senaste veckorna. Låt dessa judar få stanna eller låt Sverige fungera som transitland!

Fru talman! Vi har nu en ganska omfattande offentlig debatt. Vi ser väldigt många reportage om invandrar och flyktingpolitiken, och det tycker jag är bra. Jag tycker att det behövs en offentlig debatt. Den kan inte minst bidra till att öppna diskussionen inför de överväganden som skall ske i den parlamentariska utredningen om invandrar och flyktingpolitiken. Jag tror att det är viktigt att vi har den här diskussionen för att få en förankring för en human politik. Men det behövs också mycket upplysning. Här florerar lögner och fördomsfulla uppfattningar, men det förekommer också rena missuppfattningar. Regeringen har för avsikt att upplysa om fakta när det gäller flykting och invandrarpolitiken genom ett utskick till samtliga hushåll i Sverige. Det är bra att människor får en faktagrund för att kunna delta i den här diskussionen. Fru talman! Jag har samma bild som Maj-Lis Lööw försökte redovisa här. Det är en delvis annan bild än den som redovisas i den offentliga debatten. Det var mycket intressant att se att man i den omdiskuterade Expressenkampanjen hade frågat människor som har egna erfarenheter av invandrare vad de tycker. En överväldigande majoritet sade att man hade i huvudsak positiva erfarenheter av invandrare. Häromdagen var det ett reportage från Falkenberg inför ett mottagande av flyktingar från Bosnien. Man hade intervjuat några ungdomar som sade att de inte hade märkt något och att allt väl var bra. Samtidigt sade de att det inte skall komma hit fler flyktingar. Varifrån får de sådana uppfattningar? Jo, naturligtvis av propaganda och illvilliga uttalanden från människor som vill desinformera. Det är inte människors egna erfarenheter av invandrare och flyktingar utan den allmänna debatten, som är så oerhört inriktad på problem och ''hårda'' värden, såsom pengar, som slår igenom. Det pågår också en debatt om huruvida man över huvud taget får diskutera dessa frågor. Många säger att det är tyst och att man inte får säga något. Det begriper inte jag. Vi har en oerhört öppen debatt. Men det får naturligtvis inte vara så att en del människor som är kritiska skall åka i ett slags ''snobbfil'', som innebär att de aldrig blir motsagda. Skall man ha en debatt skall den vara öppen, och då får alla parter delta. En del skall inte försöka göra sig till martyrer på grund av att de får mothugg. Ett annat vanligt inslag i debatten är att man säger att man inte kritiserar flyktingar och invandrare utan flyktingpolitiken och de politiker som står för denna politik. Men vad är det annat än flyktingarna som man vänder sig emot när man kritiserar politiker som vill föra en human flyktingpolitik, dvs. politiker som ser positivt på flyktingarna och vill ge dem skydd? Ytterst är det naturligtvis en kritik av att det över huvud taget finns flyktingar här i Sverige. Så lätt skall man inte få komma undan. En mycket vanlig infallsvinkel i debatten, som förekommit även här i dag, är att det väller in en massa människor i vårt land. I början på 1980-talet kom mellan 15 000 och 20 000 asylsökande per år. Under tre år i slutet av 1980-talet gjordes ett skutt upp till ungefär 30 000 asylsökande per år. Förra året gick antalet ned till 15 000 plus de ca 70 000 som kom från Jugoslavien. I år kommer det -- med den takt som inflödet nu har -- att handla om ungefär 1000 asylsökande. Det är ganska få människor, om man bortser från flyktingarna från Jugoslavien. Jag tror att alla människor inser vad det är som pågår i Jugoslavien och vad det är som gjort att människor gett sig ut på flykt. I ljuset av att det finns 40 miljoner externflyktingar och internflyktingar i världen är det här naturligtvis, som jag sagt många gånger från denna talarstol, fråga om en rännil. Det förs här många diskussioner om asylpolitiken och Genèvekonventionen. Jag tycker att det är något av en flykt bort ifrån verkligheten. De människor som kommer från Exjugoslavien har vi från regeringens sida inte betraktat som flyktingar enligt Genèvekonventionen -- det gäller även bosnierna. Dessa människor flyr undan krig och elände, och de behöver skydd, oavsett om de har status som Genèvekonventionsflyktingar eller inte. Det gäller människor som riskerar att dödas. Lars Moquist sade att han är byråkrat. Det förekommer här ett slags byråkratflykt; man bortser från den faktiska verkligheten. Av de mellan 1500 och 3000 människor som de senaste åren har sökt sig hit har ungefär hälften fått stanna. Nettoinvandringen till Sverige har minskat under de senaste åren -- det visar en jämförelse mellan antalet icke-svenska medborgare som har åkt härifrån och det antal som kommit hit. Det talas vidare om en stor anhöriginvandring. Ja, ganska många anhöriga kommer hit. I flertalet fall handlar det om anhöriga till tidigare arbetskraftsinvandrare, som alla älskar i dag, och anhöriga till svenskar som gift sig med utlänningar. Vem vill förbjuda sådan invandring? Man talar också om att andra länder är så ogenerösa och att det bara är hit som det kommer invandrare. Det beror också litet grand på hur man registrerar människor. Här i Sverige registreras precis alla som asylsökande. Därför hamnar vi ganska högt i tabellen. I många andra länder har man inte samma registreringsförfarande. I länder i närheten av Jugoslavien har man en tidigare arbetskraftsinvandring. Det betyder att många av exjugoslaverna går över gränsen till Schweiz och Österrike. De flyttar fram och tillbaka beroende på hur kriget utvecklar sig. De registreras aldrig som asylsökande. Här i Sverige verkställer vi dessutom avvisningsbeslut. Om någon inte har fått tillstånd att stanna här, försöker vi också hjälpa vederbörande att komma hem. Det gör man inte i andra länder i Europa. Det betyder att mängder av människor som där har fått avslag på sin asylansökan fortfarande finns kvar i landet. Därför blir dessa jämförelser inte riktigt rättvisa. Lars Moquists anförande handlade om kostnader -- naturligtvis skall människor skickas tillbaka och gränserna stängas. Vi har sett att Ny demokrati har ett nytt program på gång som innebär att den asylsökande skall kunna visa upp handlingar som bevisar att han eller hon blivit torterad för att accepteras som flykting. Man skall vara här i tio år utan att veta om man får ha ena foten här i Sverige eller om man skall vara i något annat land. Var går egentligen gränsen? Är det när varenda invandrare som inte är svensk medborgare har kastats ut ur det här landet? Bakgrunden till det här programmet var att man tyckte sig märka att andra partier nu också har velat strama åt litet grand, och då måste Ny demokrati vara värre. De människor som har jagats bort från Bosnien skall vara där de är och inte där vi är, säger man. Vad är det för smitta som man är rädd för. Det sägs i KU-anmälan att det var ett ''etniskt beslut''. Vad är det för dumheter? Det finns i grundlagen bestämmelser om att alla människor skall behandlas lika i det här landet. De människor som kommer från Bosnien är välutbildade, och många har en mycket kvalificerad yrkesbakgrund. Min bedömning är att de har stora möjligheter att integreras i det här samhället, om arbetsmarknadsläget förbättras, något som regeringens politik är inriktad på. Men om det skulle bli en snabb och säker fred där nere, är jag övertygad om att merparten av bosnierna kommer att åka tillbaka. De vill ingenting hellre. Det spelar ingen roll om dessa människor fått ett tillfälligt eller ett permanent uppehållstillstånd -- deras längtan är att få åka tillbaka till sitt land. Regeringen har i dag lagt fram en proposition som innehåller två förslag -- dels att vi skall fullfölja löftet att inte stänga våra gränser utan ha möjligheter till en organiserad överföring från Bosnien i framtiden, dels att kommunerna skall få extra stimulansbidrag för att kunna ta emot bosniska flyktningar. Dessa förslag innebär inte att det bli dyrare här i Sverige. Det är fråga om en budget på ungefär 11,7 miljarder kronor som riksdagen har fattat beslut om för detta år. Den budgeten kommer inte att påverkas av dessa förslag. Vi klarar av att ta hit några fler. Dessutom får kommunerna stimulansbidrag. Bakgrunden är att det är billigare att människor ges en möjlighet till att förbereda sig för att försörja sig ute i kommunerna än att sitta på förläggningar och bara vänta.
Fru talman! Kulturministern ställer många frågor till Ny demokrati. Till att börja med säger kulturministern att en faktabroschyr skall presenteras. Det är alldeles utmärkt. Det är det vi har efterlyst hela tiden. Jag är litet fundersam över regeringens möjligheter att ta fram en sådan faktabroschyr. Regeringen har nämligen inte samma uppfattning -- t.ex. om anhöriginvandring, son Birgit Friggebo har belyst här -- som sin egen chefsmyndighet, dvs. Invandrarverket. Invandrarverket säger något helt annat än vad regeringen gör beträffande möjligheterna att ta emot anhöriga. Enligt Invandrarverkets erfarenheter kommer anhöriginvandringen att uppgå till 45 000--50 000 personer. Men regeringen gör bedömningen att intervallet är 20 000--30 000 personer. Jag tycker att det är konstigt att regeringen skulle ha bättre möjligheter att förutse detta än vad Invandrarverket har som hanterar dessa frågor dagligen. Kulturministern tar vidare upp frågan om humanism. Vi i Ny demokrati skulle inte vara humana och mänskliga. Är det humant att vi i Sverige i fråga om dessa katastrofflyktingar, dvs. de som flyr från Bosnien, skall hjälpa en när vi i stället kan hjälpa mer än 50 på plats? Pengarna skall sändas dit där människorna finns. Jag förstår inte vad det är för konstigt med det. I stället för att välja ut en viss grupp som får komma hit till Sverige kan vi hjälpa många fler som är kvar. Vidare har vi frågan om dokument och identifikation. Jag tycker att det är en självklarhet att var och en skall ha en legitimation som talar om vem de är. Det som har gjort att det har funnits så stora bekymmer vad gäller både asylutredningar och så småningom utvisningar av de människor som inte får stanna i Sverige, är att de inte har haft någon tillfredsställande dokumentation eller identifikation från början. När det gäller dokumentation har vi sagt att det inte behöver vara fråga om dokument. Personal från Amnesty kan ha vetskap om att dessa människor har skyddsbehov. Det behöver i och för sig inte vara fråga om ett papper. Det kan räcka med vittnesuppgifter e.d. Kulturministern säger att vi förespråkar att alla skall kastas ut. Jag kan inte förstå hur man kan tolka det jag läste upp tidigare så. Vi har sagt att kvotflyktingar skall prioriteras, dvs. de flyktingar som finns i FN:s läger. Vi skall välja ut de människor som skall få komma hit. Då vet vi kostnaderna. Regeringen måste plocka fram dessa kostnader. Delar kulturministern Rune Backlunds idé om att det utöver själva flyktingmottagandet på 11 miljarder kronor skulle kosta bara 3 miljarder kronor för invandrargrupperna att finnas här i Sverige? Det skulle vara fråga om socialbidrag, sjuk och tandvård, skola, hemspråksundervisning, bostadsbidrag, barnbidrag osv. till dessa människor som inte har arbete. Delar kulturministern Rune Backlunds idé om att det är fråga om 3 miljarder kronor? Han säger att det är fråga om totalt 15 miljarder, och vi vet att Kulturdepartementets budget är 11--12 miljarder kronor.
Fru talman! Lars Moquist tycker att det är bra att vi skall gå ut med fakta. Fakta är sådant som har inträffat, inte prognoser. När det gäller frågan om anhöriginvandring och bosnierna, har vi på ett mer grundligt sätt gått igenom hur situationen faktiskt ser ut. Det har visat sig att många av de bosnier som befinner sig här finns i samlade familjer. Invandrarverket har använt sig av allmänna tumregler och har bortsett från den faktiska situationen för de olika grupperna. Inriktningen hos Ny demokrati är nu att hjälpa på plats. Häromåret sade Ny demokrati att de som flyr från krig skall tas om hand. 700 000--800 000 människor har gett sig av från Bosnien ut i Europa. Skall vi skicka tillbaka de människorna? Vi har en verklighet att hantera nu. Det finns 40 000 människor här. Vad skall vi göra för dem? Vidare kritiseras att Sverige skall ta emot fler flyktingar. Samtidigt säger Lars Moquist att det går väl att ordna flyktingpolitiken via kvoter. Det är precis det regeringen föreslår i dag. Vi föreslår att det, om det behövs, skall finnas en beredskap för att ta emot människor från Exjugoslavien under det kommande året. Det kan vara fråga om vädjanden från UNHCR om hjälp för någon grupp som inte kan placeras någon annanstans. Vad vet vi om vad som händer i Kosovo? Vidare talar Lars Moquist om legitimation. Jag har inte talat om detta. Jag har, precis som Ny demokrati, talat om att man skall kunna styrka att man har utsatts för förföljelse. Det sker i dag genom att människors berättelser faktiskt blir trodda. Det är tydligen fråga om någon form av vittnesförhör, handlingar eller något annat som skall till för att människors berättelser skall bli trodda. Jag tillät mig att fråga var gränsen egentligen går för Ny demokratis inställning när det gäller invandrare och flyktingar i Sverige. Man har blivit grövre i sin framställning jämfört med valrörelsen 1991 då kampanjen mot människor som var födda i andra länder inleddes.
Fru talman! Till att börja med kan jag konstatera att kulturministern tydligen inte litar på Statens invandrarverk i dessa frågor. Kulturministern säger att regeringen har bättre resurser att bedöma det hela än vad Invandrarverket har. Jag noterar detta med viss förvåning. Vidare säger kulturministern att vi i Ny demokrati har ändrat oss. Vi var från början positiva till de bosnier som skulle komma hit. Det enda som jag kan tänka mig att kulturministern tänker på är att vi inte krävde visum av dessa människor. Men vi har hela tiden hävdat att de människor som kommer från katastrofområden kan få komma hit temporärt. Men man skall hela tiden se till att resurserna fördelas så att människorna kan hjälpas där de befinner sig och inte här. Då har vi frågan om temporära eller permanenta uppehållstillstånd. Vi menar på att statusen för de människor som redan har uppehållstillstånd inte skall förändras. Vi har aldrig sagt att de som är svenska medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige skall utvisas. Vi har aldrig ifrågasatt uppehållstillstånden. Det är något som redan är beslutat. Vi har däremot motsatt oss det nya som regeringen har föreslagit, nämligen att de 40 000 kosovoalbanerna och deras anhöriga skall få stanna. Vi menar att dessa människor skall ges tillfälliga, temporära uppehållstillstånd. När läget blir sådant att de kan återvända till sitt land skall så ske. Vi har i och för sig satt en tioårsgräns. Vidare har vi frågan om dokumentation. Precis som kulturministern säger innefattar detta begrepp två bitar. Dels är det dokumentation, dels är det identifikation. Vi har sagt att det skall vara stopp vid gränsen för dem som inte kan klara sin identifikation, dvs. inte har legitimation. För att kunna positivt pröva frågan om skyddsbehov kräver vi att de skall kunna förete en dokumentation. Det kan antingen vara ett papper eller en Amnestyrapport e.d. Jag förstår inte att det skulle föreligga några konstigheter i den frågan. Jag tror att många tycker att det är rimligt att ha en dokumentation. Invandrarverkets bekymmer i dagsläget är att det inte finns en tillräcklig dokumentation. Invandrarverket får avgöra om den sökande skall få stanna eller inte på subjektiva grunder och på den sökandes egna berättelser. Ibland har verket träffat rätt, ibland fel. Väldigt många gånger har besluten blivit felaktiga. Det är detta vi vill påtala.
Fru talman! Det förvånar mig att Lars Moquist med sådan lätthet kan uttala sig om alla de tiotusentals prövningar som har gjorts under årens lopp i fråga om tillståndsgivningen. Det är alldeles riktigt att vi har en marginal för humanitet i tillståndsgivningen. Hellre fria än fälla. Det är precis också det som gäller i vårt domstolsväsende. Jag tycker att det är helt riktigt att det är så. Det talas väldigt mycket om permanent och om temporärt uppehållstillstånd. Hur lång tid skall då det tillfälliga uppehållstillståndet gälla? Ny demokrati har sagt att det handlar om tio år. Men ungarna går kanske nästan hela sin skoltid i svensk skola och gifter sig kanske med svenska ungdomar. Kanske hinner de rejält få in en fot på arbetsmarknaden eller påbörja en rejäl karriär i Sverige. De har kanske blivit en stor resurs här. Efter tio år skall de alltså bara kunna kastas ut. Självfallet måste det då handla om tvång. Men vad är det för humanism? Jag instämmer helt och fullt i det Rune Backlund sade när han frågade hur detta underlättar den assimilation som Ny demokrati talar om -- dvs. att invandrarna eller flyktingarna skall bli svenskar -- när risken finns att de åker ut efter sex, sju eller åtta, ja, t.o.m. efter tio år. Det här håller ju inte. Man måste väl ha någon inriktning på sin politik. Jag tycker att de människor som bedöms behöva skydd här skall kunna få permanent uppehållstillstånd och en möjlighet att själva skapa åt sig en framtid i Sverige. Väljer de själva att återvända, tycker jag att man skall kunna hjälpa till med det. Där tycker jag att det i dag är en brist i svensk flyktingpolitik att vi inte mera kraftfullt understödjer dem som vill återvända till sitt land när de själva vill detta.

Herr talman! Jag delar invandrarministerns uppfattning om Ny demokratis förslag när det gäller just uppehållstillståndens längd och en del andra påpekanden som gjorts här. Det är inhumant att lägga fram sådana förslag. Jag skulle vilja återvända till en annan fråga. För att vi skall kunna klara den omfattande och viktiga process som vi har framför oss när det gäller att ta hand om främst bosnierna måste kommunerna och kommunalpolitikerna också vara med på detta. Det är nödvändigt att de känner att de verkligen kan klara den här stora uppgiften. I går var jag och Maud Björnemalm på besök i Uppsala tillsammans med Flykting och invandrarkommittén. Det var en hel dag med föredragningar.

Många får i dag faktiskt i praktiken socialpension. Det handlar alltså om pensionering med hjälp av socialbidrag. Naturligtvis måste detta bedömas. Man måste överväga hur vi skall kunna klara kommunernas åtagande härvidlag. Det är ju ändå statsmakterna som bestämmer invandringspolitiken. Men kommunerna får nu ta över en allt större del av kostnaderna för att genomföra densamma. Här måste man hitta metoder som gör att statens åtagande faktiskt blir något större än som i dag är fallet, för annars kommer kommunerna inte att orka eller vilja klara av detta. Då får vi, tyvärr, kanske konstatera ett bakslag när det gäller förståelsen för de insatser som vi nu bedömer vara nödvändiga för att vi skall kunna integrera de tusentals personer som faktiskt väntar på att få komma in. Min konkreta fråga är för det första om invandrarministern bedömer att detta är ett problem för kommunerna och för det andra vad man kommer att göra med just de pensionskostnader som nu måste bestridas över socialbidragsbudgeten -- dvs. den pensionskostnad som tidigare rörde folkpensionerna.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det är en stor utmaning vi står inför när det gäller beslutet om bosnierna. Tidigare har det varit den statliga myndigheten Invandrarverket som har klarat av en brydsam situation. Nu är det kommunerna som det handlar om. Det gäller i mångt och mycket en mobilisering ute i kommunerna, och då inte bara från kommunala myndigheters sida utan också från kyrkor, frivilligorganisationer och andra som ofta engagerar sig i flyktingarnas sak. Jag skulle helst se att man kunde bilda ett nätverk innebärande att alla flyktingfamiljer får en anknytning via t.ex. ett slags fadder här i Sverige. I dag har regeringen lagt fram sin proposition för riksdagen om mottagandet i kommunerna. Det innebär ett extra bidrag om 25 000 kronor för varje individ -- för alla flyktingar, inte bara för bosnierna -- från den 1 oktober i år fram till den 1 När det gäller anhöriginvandringen står staten för kostnaderna också för dem som kommer till Sverige inom en tvåårsperiod. Just nu pågår en faktainsamling, en utvärdering, beträffande grundschablonen -- det bidrag som kommunerna får. Dessutom har vi överläggningar med Kommunförbundet. Resultatet av de överläggningarna kommer att redovisas i budgetpropositionen. Utgångspunkten för de överläggningarna är att kostnadsfördelningen mellan stat och kommun inteskall förändras. Den del som staten nu ansvarar för skall staten även i fortsättningen ansvara för. Det betyder att om kommunerna i genomsnitt får stå för socialbidragskostnaden under en längre period än tidigare, skall schablonersättningen justeras därefter. När vi diskuterar pensioner t.ex. är det viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar om flyktingar utan att det också handlar om invandrare och andra. Det är också viktigt att komma ihåg att många invandrare här i Sverige faktiskt har bidragit genom att betala skatt under många många år. Ibland har vi inte haft lika stora kostnader för invandrarna som vi haft för svenskarna när det gäller barnomsorg, utbildning o.d. Jag tycker alltså att man ändå skall skilja ut vad initialkostnaden för flyktingpolitiken är och vad totalkostnaden för invandrarna är. Man skall ju också titta på dem som kom hit på 50-, 60 och 70 talen och som här i Sverige har betalat miljard efter miljard i skatt att användas till sin egen försörjning. Dessutom har de bidragit till svenskarnas försörjning.
Herr talman! Jag gör fullt ut samma påpekande som invandrarministern gjorde i slutet av sitt inlägg. Självfallet måste man se invandrarna också som en tillgång, som personer som under årens lopp oerhört mycket har bidragit till utvecklingen av det här samhället. Vad vi nu talar om är den praktiska situationen när det gäller invandrare som sent kommit hit. När det gäller socialbidragsökningen är det ännu inte fråga om bosnierna, som ju inte ens kommit med i rullorna. Det är ju först nu som man börjar placera ut bosnierna. Jag avser i stället utvecklingen under de två, tre eller fyra senaste åren. Kostnadsökningen i detta sammanhang är högst påtaglig i en del kommuner. Via socialbidragssystemet får man täcka in det som andra myndigheter inte klarar av, inte vill klara av eller inte har möjligheter att klara av. Häromdagen sade en kommunal tjänsteman i Växjö att det egentligen inte spelar så stor roll om generalschablonen täcker 18 eller 24 månader. Egentligen borde den täcka 60 månader. Så ser det ut på många håll i dag. Arbetsmarknaden är nämligen i praktiken stängd för närvarande, och då inte bara för invandrare utan också för många andra. Det här är ett problem som vi måste identifiera. Först när vi har gjort det kan vi hitta metoder för att vinna en ökad förståelse hos medborgarna för det som vi nu skall sätta i gång med. Jag har fullt förtroende för invandrarministern när det gäller att på olika sätt bidra till att metoder utvecklas på detta område. Men vi får inte sticka huvudet i busken och säga att det här är något som kommunerna får klara, att de säkert gör det bra osv. En sådan stämning finns inte i dag ute i kommunerna, i varje fall inte där jag har varit. Problemen är alltså stora. Jag tycker att det är bra att man även går ut med information. Det är intressant att konstatera att invandrarministern anser att det finns behov av sådan. Det finns det. Det finns många fakta som måste läggas fast, så att inte några missuppfattningar uppstår i fortsättningen. Det krävs att man gör ett förankringsarbete hos medborgarna nu. Det måste alla delta i. Då får vi inte heller peta undan problem och obehagliga fakta. Allting måste fram. Därifrån måste vi utgå och formulera oss på ett positivt sätt.
Herr talman! Jag är också av den uppfattningen att man inte skall dölja de problem som finns. Man måste se verkligheten för att kunna fatta riktiga beslut. Men låt oss heller inte överdriva problemen. Här är det fråga om en enhetlig grupp som har samma språk. De är hyggligt välutbildade. De har hyggligt bra yrkesbakgrund. Vi har många tomma lägenheter i Sverige. Det finns jugoslaver här sedan tidigare, som kan hjälpa till med integrationen. Dessutom är signalerna från kommunerna litet olika om hur långt schablonersättningen verkligen räcker. En del säger att den är slut efter ett och ett halvt år. Kommunrevisorerna har gjort en undersökning som visar att en stor del av kommunerna har pengar kvar även efter ett par år. För övrigt är jag en av dem som tror på regeringens ekonomiska politik. Vi skall stimulera till nyföretagande genom olika åtgärder, bl.a. genom att få bort effekterna av budgetunderskottet. Man kan inte börja tala om hur det ser ut om fyra fem sex sju år och antecipera det i dagens politik. Det vi nu gör är att gå igenom hur det faktiskt ser ut, vad som är den faktiska utvecklingen av socialbidragsbetalandet ute i kommunerna. På grundval av den faktiska utvecklingen skall vi diskutera med Kommunförbundet och förändra ersättningen till kommunerna. Detta kommer att presenteras i budgetarbetet. De kommuner som är mycket aktiva när det gäller integrationsåtgärder -- att se till att flyktingarna kommer in i svenskundervisning, att de stannar där och tar del av undervisningen, att de får yrkesträning, beredskapsjobb och att de kan komma in i arbetsmarknadsmyndigheternas verksamhet -- har ju en positivare utveckling. Helsingborg är ett sådant exempel. Där har många flyktingar fått arbete. Man har minskat sina socialhjälpstagare bland flyktingar från 80 % till 27 % genom aktiva åtgärder. Dessutom kan man utnyttja statens olika insatser genom arbetsmarknadspolitiken. Då bortfaller ju kostnaderna för kommunerna. Låt oss inte bara se moln. Låt oss också se möjligheterna inför den mycket stora uppgift som vi nu står inför. Det är en stor sak för Sverige. Vi har inte tagit emot en sådan stor grupp någonsin tidigare under så kort tid. Det är en stor sak för Sverige, men jag skulle samtidigt vilja säga att för mänskligheten är det kanske trots allt en ganska liten sak vi gör.
Herr talman! Jag vill först säga att jag är mycket nöjd med att det nu skall komma en broschyr till alla hushåll om Sveriges flyktingpolitik. Det var ett förslag som jag lade fram här i kammaren för två år sedan. Jag vänder mig mycket starkt emot den debatt som följer av att man tar upp flykting och invandrarpolitiska frågor samtidigt. Jag har vid tidigare tillfällen här i kammaren sagt att jag tycker att flyktingfrågor hör mer ihop med utrikespolitiska frågor, med frågor om vapenexport, om mänskliga rättigheter, om hur Sverige skall agera ute i världen för att människor inte skall tvingas att fly. De hör ihop med humanism. De hör ihop med asylrätt. De hör ihop med internationella konventioner. Just den här sammanblandningen gör att man i nästa andetag, efter att man har presenterat vilka problemen är, kommer fram till slutsatsen, som många gör, att vi inte har råd att ta emot fler flyktingar. Nu måste vi, om vi går så långt som Ny demokrati, stänga våra gränser. En annan fråga handlar om att bosniernas ärenden nu skall bedömas. Det skall avgöras om det i deras permanenta uppehållstillstånd skall stå att de är konventionsflyktingar, de facto-flyktingar eller om de har fått stanna av humanitära skäl. Enligt de föreskrifter som jag pratade om i mitt anförande finns det bedömningar både från regeringen och från Norrköping som skall gälla som vägledning. Jag tycker att de bedömningar man har gjort är riktiga. Men jag vill också veta om de bedömningarna skall gälla även asylsökande från andra länder. Sedan skulle jag vilja att Birgit Friggebo nämnde något om den proposition som kom i dag angående smuggling av flyktingar.
Herr talman! Jag skall inte kommentera Invandrarverkets olika föreskrifter eller annat sådant. Det får de stå för själva. Det vägledande beslut som regeringen fattade handlade om att bosnierna skulle få uppehållstillstånd i huvudsak av humanitära skäl. Det är ungefär samma grunder som man använde när det gällde krigsoffren från Libanon. Men sedan skall det naturligtvis alltid till en bedömning i det enskilda fallet, där den enskilde sökandens egna skäl sett i förhållande till situationen i hemlandet skall bedömas. Där kan och skall inte jag göra någon värdering eller ge några riktlinjer för om de skall bedömas som Genèvekonventionsflyktingar, de facto-flyktingar eller om de skall få stanna här av humanitära skäl. Regeringen har bara fattat några beslut. I övrigt skall detta hanteras av myndigheterna. Dagens proposition finns ju tillgänglig. Den har i huvudsak två förslag. Det ena är att regeringen ber riksdagen att det utöver de 1 800 som redan i dag finns som kvot för Exjugoslavien skall tillföras ytterligare 5 500 fram till budgetårsskiftet. Därtill föreslås en kvot på 500 personer, tillgänglig för flyktingar från övriga världen.

Detta avtal skall tecknas före den 1 april 1994.

Herr talman! Den proposition som jag bad Birgit Friggebo att kommentera var den som gällde smuggling av flyktingar och som kom i dag.
Herr talman! Den propositionen lades fram i går, så det var därför som det uppstod ett missförstånd. Jag ber om ursäkt. Jag kan gärna kommentera den. Det är en proposition som innebär skärpta straff vid grov människosmuggling. Det innebär också att man kan straffas för medhjälp till människosmuggling. Dessutom kan transportmedel tas i beslag. Det slås också fast i propositionen att det självklart fortfarande inte är någon kriminell handling att på ideell grund hjälpa flyktingar att ta sig till Sverige. Det är i själva verket en mycket human handling att på ideell grund hjälpa människor. Låt mig säga rent allmänt att människor har utnyttjats grovt vid smuggling av olika slag. Dels har det ibland varit fråga om livsfarliga transporter, dels har ohemula summor avkrävts dessa stackars människor, av vilka alla faktiskt inte har varit flyktingar. Det är viktigt att stävja sådan verksamhet för att inte lura fler människor att utnyttja den här formen av att ta sig till Sverige. Samtidigt tycker jag inte att detta är någon stor och avgörande fråga. Det viktiga är att vi hjälper de nya demokratierna österut att själva kunna uppfylla det internationella samfundets olika konventioner och önskemål när det gäller flyktingpolitik. Där har vi från svensk sida utomordentligt gott samarbete med de baltiska staterna. Vi har också hjälpt UNHCR med personal och annat i Moskva för att man där skall kunna få till stånd en ordentlig utlänningslagstiftning, lära sig att göra en asylprövning och hjälpa till med sociala åtgärder av olika slag, flyktingförläggningar och liknande. En del tror att vi gör detta av egoistiska skäl, för att flyktingar inte skall komma till Sverige. Så är det emellertid inte, utan det är efter önskemål från dessa länder, som själva vill bli accepterade i det internationella samfundet. De vill uppfylla olika internationella konventioner. Det är huvudbakgrunden till att vi gör dessa hjälpinsatser österut.

Herr talman! Det finns fortfarande många mörka blad i vår flyktinghistoria under senare tid. Alla vet vi ju att angreppen och sabotagen mot flyktingförläggningar i Sverige fortsätter. Även andra övergrepp sker i spåren av detta. Samtidigt finns det en del ljuspunkter i situationen. Birgit Friggebo har berört dem i sitt anförande, och det har också andra gjort. Det är viktigt att tillägga därvidlag att det nu sker en viss förskjutning i inställningen både bland arbetsgivare och bland arbetstagare ute i Europa. De tyska arbetsgivarföreningarna har reagerat mycket starkt emot dem som spekulerar i flyktingfientlighet och agerar härför. Det är av intresse på dagens arbetsmarknad att på allt sätt beivra den här spekulationen i rasfördomar och invandrarfientlighet. Dess bättre är de partier i Norden som har gjort sig skyldiga till sådant nu av allt att döma på tillbakagång. Det är ett friskhetstecken att den invandrarfientliga kampanjen, trots att den bedrivits mycket hårt i vårt land, inte har gett resultat. Det går inte i längden att slänga ur sig påståenden som man inte kan styrka och inte ens göra sannolika. Efter att åtminstone indirekt ha retirerat från påståendena om vad flyktingmottagningen kostar, biter sig Lars Moquist fast vid argumentet att man skall hjälpa folk på plats. Självklart skall man göra det. Men situationen är den att det rör sig om tre och en halv miljon människor i det forna Jugoslavien som är hemlösa, på flykt eller tvångsförflyttade. Samtidigt har det införts restriktioner i de europeiska ländernas flyktingpolitik, vilket har lett till att väldigt många av dem som har sökt asyl eller sökt en fristad i annat land har tvingats tillbaka till det forna Jugoslavien och också till gränsländer. Dessutom finns en mycket stor del av dem fortfarande kvar i Västeuropa, i Centraleuropa, och lever ett underjordiskt liv. Ingenting är farligare i dagens situation än att vi har människor som på detta sätt lever laglöst, arbetar svart, bor svart. Ingenting skadar så mycket som detta. Därför är det mycket angeläget att man når bättre överenskommelser här i Europa.

Till Gustaf von Essen vill jag säga att hans inställning här har en negativ inverkan. Han är hela tiden på reträtt. När vi skall försöka förhandla i Europarådet, FN eller på bilateralt plan är det dåligt att vi gör reträtter i vår ståndpunkt. Vårt bästa argument i de internationella förhandlingarna är att vi så långt det är möjligt för oss inom ramen för vår förmåga föregår med gott exempel. Det är därför som de avsteg som trots allt gjorts här har begränsats så mycket som möjligt. Jag menar också att det är angeläget att regeringen, liksom de som har uppdrag på detta område, är ännu mera aktiva i syfte att bredda ansvaret och att förmå de länder i Europa som tar ett väldigt litet ansvar att godkänna överenskommelser som är nödvändiga. Jag vill gärna fråga Birgit Friggebo hur hon ser på möjligheterna att göra en aktivare insats. Jag vill också fråga henne om anledningen till att man inte har kommit med något förslag om organiserad förföljelse med rasistisk och invandrar och flyktingfientlig bakgrund.

Herr talman! Hans Göran Franck inledde sitt anförande med att säga att den politiska propaganda som har bedrivits i Norden -- också i Sverige -- inte har gett resultat. Eftersom Hans Göran Franck tittade åt mitt håll, fick jag en känsla av att han kanske syftade på Ny demokrati. Jag tror emellertid att den politik och den argumentation som vi i Ny demokrati har fört har gett resultat, bl.a. i form av att dessa problem har kommit upp till ytan. Vi kan resonera om dem, och de finns också med i debatten. Ett annat resultat är att regeringen har närmat sig vissa positioner som Ny demokrati har intagit när det gäller några av dessa frågor. Jag ser med tillfredsställelse att man i viss mån har insett problemen. Vi har ju tagit emot massor av flyktingar i Sverige, många fler än något annat land i förhållande till vår folkmängd. Det är bara att konstatera. De ekonomiska påfrestningarna i samhället är stora och förorsakar bekymmer. Det finns sådana stämningar ute i kommunerna att de har bekymmer med att klara flyktingmottagandet. Hans Göran Franck nämnde att det finns 3,5 miljoner flyktingar i Jugoslavienområdet och att det därför behövs resurser, dvs. att vi skulle ta hit dem. Jag vidhåller mitt resonemang: Varför inte se till att vi hjälper fler? Se till att Sverige lägger sina resurser på dessa 3,5 miljoner i stället för att ta hit ytterligare 6 000 människor från Jugoslavienområdet. Är det inte bättre att vi hjälper 50 gånger fler människor, att t.ex. hjälpa 300 000 bosnier på plats i stället för att ta emot 6 000 bosnier i Sverige? Vad är det för humanism att plocka ut en liten grupp på 6 000 människor som skall få komma till Sverige i stället för att ge 300 000 människor hjälp i deras närområde?
Herr talman! Lars Moquist har inte insett att det här rör sig om ett både--och, både så långt möjligt hjälpa på plats och att öka flyktingkvoten samt ta emot spontaninvandring. Det finns här inget antingen--eller. Det är detta som är det grundläggande felet i Lars Moquists inställning. Enligt de rapporter som vi har fått är situationen i grannländerna till det forna Jugoslavien, naturligtvis inkl. det forna Jugoslavien självt, dessutom ytterligt allvarlig. Man har nått den absoluta bristningsgränsen när det gäller vad som kan göras. Det är i dagens läge väldigt svårt att finna praktiska lösningar på detta problem, men det görs naturligtvis ansträngningar. Enligt mitt förmenande är det fel att göra denna fråga till ett antingen--eller. Ny demokrati skall inte slå sig för bröstet och säga att man har nått resultat med sin politik. Tvärtom, när debet och kredit skall läggas ihop blir det ett fruktansvärt stort deficit. Nu hör inte Lars Moquist till de värsta -- jag tänker då på dem som har talat om att det bara är en tidsfråga innan svenska barn vänder sig mot Mecka. Jag utgår ifrån att Lars Moquist, i likhet med att han har gjort en viss reträtt beträffande ekonomin, även tar avstånd ifrån sådana här typiska utfall av rasfördomar.
Herr talman! Hans Göran Franck återkommer till detta att vi skall göra både--och, dvs. vi skall både ta emot människor här och hjälpa dem på plats. Det är möjligt att det i dagsläget finns flaskhalsar som försvårar för UNHCR att agera i Jugoslavienområdet. Det kan jag inte debattera med Hans Göran Franck om, eftersom jag inte riktigt känner till förhållandena. Man har ju löst problematiken på så många andra håll i världen där UNHCR har flyktingläger. Om man fick mera resurser bl.a. ifrån Sverige är det självklart att detta skulle bidra till att hjälpa fler människor på plats. Det handlar om ett antingen--eller. Vi kan se till att vi hjälper fler människor där de befinner sig än vad vi gör här. Hans Göran Franck nämnde någonting om att debet och kredit inte går ihop. Den frågan vill jag inte diskutera. Det fordras kanske något annat kriterium för att kunna bedöma den. Jag har inte backat från någon position i fråga om ekonomin, Hans Göran Franck. Vi har aldrig påstått att flyktingkostnaderna är så höga. Vi befarar att de uppgår till 50 miljarder. Motargumentet från regeringen har hela tiden varit att det beloppet inte stämmer. Då har vi sagt: Tala om vilka kostnaderna är! Men jag får ju inget besked. Rune Backlund tog upp detta och sade att kostnaderna var 15 miljarder, dvs. ytterligare 3 miljarder utöver de 12 miljarder som Kulturdepartementet förfogar över. När jag ställde frågan till Birgit Friggebo...
Herr talman! Det hela har alltså med ekonomi att göra. Jag behöver inte gå i ytterligare svaromål. Jag vidhåller att vi vill ha reda på vad kostnaderna för flyktingpolitiken är. Det var den frågan som Hans Göran Franck ställde, samtidigt som han påstod att jag hade backat från en position. Vi vill ha reda på vad kostnaderna uppgår till.
Herr talman! Jag bara konstaterar att man först påstod att kostnaderna var 50--60 miljoner. Sedan talade man om att det var ''sannolikt'' att kostnaderna var så höga. Nu är det senaste ordet att man ''befarar'' att de uppgår till det beloppet. Det här är ett dribblande med ord som är ovärdigt en seriös politisk debatt. Vi måste arbeta på tre fronter när det gäller flyktingsituationen. Vi måste för det första se till att det internationella och det europeiska ansvaret ökas samt att det blir en jämnare fördelning av ansvaret. För det andra måste vi se till att vi hjälper folk på plats. För det tredje måste vi vara beredda att ta emot flyktingar. När det gäller frivilliga återvändande berörde Birgit Friggebo den frågan, som är en viktig fråga. Den har varit upppe till debatt under tio års tid, och fortfarande anser jag att vi inte har något program för verkligt frivilligt återvändande. Jag efterlyser ett sådant. Det skulle vara av betydelse i flyktingpolitiken.

Herr talman! Jag vill hänvisa till de direktiv som invandrarministern och regeringen har utfärdat när det gäller just utredningens bedrivande. Av dessa direktiv framgår det tydligt att en särskild delstudie med en internationell översikt och analys av invandringsreglering och skyddsbestämmelse för flyktingar och hur dessa regler är utformade jämfört med de svenska jämte de överväganden och förslag detta kan aktualisera skall överlämnas till Kulturdepartementet senast den 1 september Utredningen har alltså uppdragit åt Jonas Widgren och hans medhjälpare att göra denna studie, som inom kort kommer att presenteras inför utredningen. Sedan får man bedöma vad detta kan innebära för slags förändringar. Vi kan givetvis inte i längden ha ett regelsystem i Sverige som märkbart skiljer sig från övriga länders system. Vi måste få till stånd en samordning just för att man skall uppnå det som Hans Göran Franck nyss talade om, nämligen en internationell överenskommelse om hur flyktingströmmar skall hanteras och om hur man skall bära sig åt för att motverka att det uppstår flyktingströmmar. Jag kan i dag inte bedöma om reglerna skall ändras så, att det skall vara en klar insnävning eller inte, men det måste bli en precisering där man utgår ifrån Genèvekonventionen. Reglerna måste vara klara, entydiga och definierade regler, så att alla som kommer hit och söker asyl skall veta vilket regelsystem som gäller. Det är det som är tanken bakom mina tidigare påpekanden.
Herr talman! Jag har självfallet ingenting emot att det blir en ytterligare belysning och ytterligare studier av dessa frågor. Det är tvärtom bra. Vad jag reagerade något emot var att jag uppfattade Gustaf von Essen så, att han i huvudsak ville att man skulle bygga på Genèvekonventionen plus att man skulle kunna ge fristad på humanitära grunder. Gustaf von Essen tillade också att detta skulle innebära en förändring. Detta är den moderata ståndpunkten sedan lång tid tillbaka. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi får se vad som kan komma fram ur internationella överenskommelser. Det finns ett mycket viktigt dokument från EG parlamentet, som innehåller en mycket stark kritik mot EG-regeringarnas politik. Det ligger väldigt nära de humanitära organisationernas ståndpunkt, som också tidigare har intagits inom Europarådet. Jag utgår också från att Europarådet skall komma med en rapport, vilken jag för övrigt själv arbetar med, som skall kunna befordra ett förstärkt försvar av asylrätten. Dessutom skall vi försöka komma fram till vissa överenskommelser som gäller de facto-flyktingar och andra som är i starkt skyddsbehov.
Herr talman! Jag instämmer i mycket av det som Hans Göran Franck har sagt. Jag tycker också att det internationella samarbetet är av helt avgörande betydelse när det gäller flyktingfrågorna. Vi har från svensk sida varit mycket aktiva. Vi har presenterat resolutionsutkast och liknande för hur man på lång sikt skall kunna få till stånd överenskommelser, resolutioner eller liknande, bl.a. mellan Europas stater för att vi just skall kunna veta hur vi skall hantera den här typen av krissituationer som vi nu upplever efter kriget i Jugoslavien. Det har visat sig vara ganska svårt att få gehör för detta. Om EG intensifierade sitt samarbete litet mer och inte bara ägnade sig åt diskussioner bilateralt, tror jag att möjligheterna skulle öka. När det gäller Jugoslavien har jag inom ramen för det långsiktiga arbetet också satt i gång ett rejält arbete för att på kort sikt inför vintern försöka att få till stånd någon form av gemensam uppfattning i Europa. Statsministern liksom jag har varit i England. Europarådet höll ett toppmöte förra helgen, i vilket statsministern deltog.

Som Hans Göran Franck säger måste det vara ett både--och. Vi fick exempelvis för några år sedan en vädjan från UNHCR om att ta emot lägerfångar från Bosnien, därför att de inte kunde få skydd någon annanstans i närområdet. Då var det ju en självklarhet att vi skulle ställa upp på en sådan vädjan. Den möjligheten ges ju nu genom den beredskap som vi har med en utökad kvot.
Herr talman! Jag vill inte på något sätt förneka att Birgit Friggebo har gjort en hel del på det internationella planet. Det är ju också andra instanser som har agerat. Men jag menar ändå att detta är otillräckligt av den enkla anledningen att det finns ett motstånd här som är betydande. Det finns vissa länder i Europa som nästan inte gör någonting alls, eller i vart fall mycket litet. Därför menar jag att det nu fordras att dessa frågor får en högre politisk prioritet. Statsministern i all ära, men han har gjort alldeles för litet på det här området. Europarådets parlamentarikerförsamling har haft en bra inställning i dessa frågor. Bromsklossen i det här sammanhanget är ministerkommittén. Det är ministerkommittén som inte har genomfört en rad av de viktiga beslut som har fattats. Det gäller nu att utöva press från olika håll, både från oss parlamentariker men också från regeringshåll. Skall man få en vändpunkt, måste man få regeringschefen att agera mycket kraftfullare.
Herr talman! Jag vill redovisa att också jag hittills är besviken på resultaten av de olika insatser och påtryckningar som vi har försökt att åstadkomma. Hans Göran Franck, jag vet att det finns önskemål om att i olika sammanhang vara litet kritisk mot statsministern när det gäller dessa frågor. Jag måste säga att man kanske inte kan begära mer av honom, eftersom han nästan varje dag under de senaste veckorna i olika sammanhang har tagit upp dessa frågor både bilateralt och i olika internationella forum. Det har glatt mig att det har funnits en sådan villighet och ett sådant engagemang för att ta upp dessa frågor.

Herr talman! Det är med en viss bävan som jag har anmält mig till den här debatten. Det är få områden som är så fyllda med olika uppgifter och sanningar som flyktingpolitiken och debatten kring denna. Begreppen är oerhört många och motsägande. Detta framgår inte minst av den debatt som jag nu har lyssnat till här, bl.a. mellan statsrådet Friggebo och ledamoten Moquist. Ovanpå detta har flyktingfrågan fått en tabustämpel. Det tycks oftast inte finnas något utrymme för annat än ytterligheter med rasister på ena sidan och flyktingivrare på den andra. Så är det naturligtvis inte i verkligheten. De verkliga rasisterna är nog ganska få, och de som pläderar för flyktingmottagande och insatser för flyktingar gör det i allmänhet på ett sansat sätt. Däremot har nog politiker alltför litet förstått hur mycket dessa frågor diskuteras man och man emellan. Man kan med fog tala om ett avstånd mellan väljare och valda just när det gäller dessa frågor. Maj-Lis Lööws inlägg i den här debatten upplevde jag som ett skolexempel på detta. Jag tycker att det helt och hållet ankommer på oss som är politiskt engagerade att se till att det blir en ändring. Att flyktingdebatten till vissa delar har kommit att kännetecknas av främlingskap och frågetecken beror också på oss politiker. Jag tror att alla vi som är politiskt engagerade är ansvariga för detta. Herr talman! Denna sommar och höst har det skett en del ruggiga och spektakulära händelser som har kopplat nya namn och orter till frågor om rasism och utanförskap. Jag tänker t.ex. på Trollhättan och Nödinge i Älvsborgs län. Det är alldeles självklart att de unga moskébrännarna i Trollhättan inspirerades av uttalanden från ledande politiska företrädare, som talat om att ''passar inte galoscherna så går det bra att åka hem''. Lika självklart är att de människor som har agerat i Nödinge har gjort det därför att de framför sig har sett bilden att vi ''daltar med svartskallarna som kommer hit och tar våra pengar''. Att den bilden finns har vi som är politiskt engegagerade i olika grad ett ansvar för. Om inget görs åt dessa ytterligheter kommer allt flera människor att börja vandra i demonstrationståg och skandera ''Ut med packet'', så som det gjordes i Göteborg förra helgen. Herr talman! Det vill jag inte vara med om. Mina och så småningom deras barn skall få leva i ett civiliserat samhälle där svenskar finns kvar, men där det naturligtvis också finns utrymme för flyktingar och invandrare. För mig är det en självklarhet med öppna gränser för den som behöver hjälp. Men lika självklart är att gränsen inte kan vara öppen för alla. Den svenska flyktingpolitiken har under många år inneburit att oproportionerligt stora flyktingströmmar aktivt har valt Sverige framför andra mottagande länder. Vi har i Sverige signalerat för flyktingmottagning när vi i stället borde ha arbetat hårdare för att anpassa våra normer efter andra länders. Vi borde också ha lagt ned betydligt större insatser för att få andra mottagarländer att inse att de måste bära en större del av bördan. I det avseendet har vi misslyckats. Det är den enkla sanningen. Jag hoppas och tror att regeringen nu är på väg att i ett internationellt perspektiv återställa respekten för vår flyktingpolitik. Herr talman! Det finns politiker som säger att de håller på Sverige och svenskarna, när de vill sätta stopp för flyktingar. Förutom att de spelar på okunnighet har de fel i sak. Vad vore, för att ta ett exempel just från denna stund, det svenska fotbollslandslaget utan anfallsessen Martin Dahlin och Henrik Larsson? Dessa mörkhyade gossar gör Sverige bättre precis som massor av andra flyktingar, invandrare och invandrarättlingar som drar sitt strå till stacken på sina håll. Nej, hudfärgen spelar faktiskt ingen roll. Därför måste vi se till att de människor som kommer hit verkligen får chansen både till uppehälle och till att bidra med någonting till det svenska samhället. Därför vill jag att den svenska flyktinglagstiftningen skall anpassas till den verklighet som gäller runt omkring oss i dag. Vi behöver inte använda uttryck såsom ''hårda tag'' eller liknande. Vi måste förena humanism och omtanke med realism och stramhet. Jag har en liten önskelista, som, om den skulle förverkligas, skulle bidra till att flyktingdebatten och flyktingpolitiken blev bättre. Å ena sidan handlar det om att säga nej till den typ av tokerier som t.ex. en folkomröstning om antalet flyktingar skulle innebära. I en rättsstat folkomröstar man faktiskt inte om människor. Å andra sidan gäller det ett antal av de punkter som Gustaf von Essen tidigare var inne på och som jag av tidsskäl inte kan repetera men som handlade om skärpt anhöriginvandring, åtgärder mot människor som inte har resedokument, åtgärder när det gäller fängelsepåföljder och utvisning av människor som dömts för grova brott. Ett av de mest grundläggande krav som kan ställas på personer som får uppehållstillstånd i vårt land är att de talar och förstår svenska. Vi måste öka kraven på svenskundervisning. Samtidigt kan vi -- det är min uppfattning -- ta bort statens ansvar för hemspråksundervisningen. Det är ingen stor utgift, men det är en uppgift som inte bör ligga på staten som det ser ut i dag. Hemspråksundervisningen kan invandrarnas och flyktingarnas egna organisationer klara själva. Med en sådan politik, herr talman, behöver vi inte riskera att få höra ropen ''passar inte galoscherna, går det bra att flytta hem igen''. I stället skall varje flykting faktiskt ta seden här när han har kommit hit, men han har också rätt att driva sin egen tradition så länge han inte stör svensk lagstiftning och är till olägenhet för andra människor i vårt land.
Herr talman! Stig Bertilsson gick ut hårt och avslutade sitt anförande ungefär på samma sätt. Han började med att säga att det fanns två trender i samhället: flyktingvänner och rasister. Jag vill då fråga: Menar Stig Bertilsson att Ny demokratis företrädare här i riksdagen är rasister? Vidare sade Stig Bertilsson något om att passar inte galoscherna är det bara att åka hem. Vi har använt dessa citat bl.a. i anslutning till de exempel som Stig Bertilsson själv tog upp, nämligen om man begår brott i Sverige och inte kommer in i samhället på det sätt vi önskar. Vi förespråkar en assimileringspolitik, vilket innebär att invandrarna skall ta seden dit de kommer. Om dessa flyktingar och invandrare skall assimileras i Sverige, måste de bli ungefär som svenskar. Vi kan se på arbetskraftsinvandringen på 1960 och 1970-talen. De människor som då kom hit -- spanjorer, greker, italienare och många andra -- har tagit seden dit de har kommit. Därför har de inte haft några svårigheter med att smälta in i den svenska miljön. Sedan kan man undra vad Henke Larsson och Martin Dahlin har att göra med denna debatt. Det kanske beror på att Stig Bertilsson i början av denna debatt avvek för att se på fotboll. Men att dessa båda ypperliga fotbollsspelare skall tas upp i en flyktingdebatt har jag föga förståelse för. Det kanske vi kan få en förklaring till.
Herr talman! Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att jag inte med ett ord har vänt mig mot Ny demokrati i mitt anförande. Tvärtom återgav jag några uttalanden som har gjorts av enskilda politiker, bl.a. under den gångna sommaren. Men jag har inte med ett ord anklagat Ny demokratis företrädare för att vara rasister. Jag förutsätter faktiskt att det inte -- även om det kan låta så ibland, Lars Moquist, och även om man faktiskt får intrycket att ni ibland önskar inta en egen särposition i dessa frågor -- finns någon rasistisk ådra i ert partiprogram. I så fall vore det värre än jag har anat. Jag uttryckte mig inte som Lars Moquist påstod, alltså att det finns flyktingvänner och rasister i Sverige. Men det låter så i debatten ibland, eftersom bara ytterligheterna kommer till tals. Just detta är det stora problemet. Jag vill säga -- för att återvända till Lars Moquist, som tog upp detta -- att om man vore litet mer omsorgsfull med debattinläggen och med orden, skulle vi få en sakligare debatt, där det inte hela tiden låter som om två poler står mot varandra. Så är ju faktiskt inte fallet, utan här liksom i alla andra frågor handlar det om en grå eller ibland ljusare vardag, där vi skall försöka lösa problemen i samförstånd i stället för genom en polarisering som saknar förankring i verkligheten. Jag kunde inte låta bli att nämna de båda fotbollsspelarna, eftersom de är två mörkhyade gossar, som faktiskt har fått utstå en del smälek just på grund av sin hudfärg. Men jag skulle inte drömma om att anklaga Lars Moquist för att tillhöra dem som stressar dessa spelare för det.
Herr talman! Jag tackar för de orden från Stig Bertilsson. Att vi över huvud taget har tagit upp denna problematik beror på att man inte har diskuterat frågan om flyktingpolitiken tidigare. Från medierna och från regeringshåll har man hela tiden hävdat att Sverige självklart skall ta emot så här många flyktingar. Vi anser att Sverige har tagit emot alldeles för många flyktingar i förhållande till det antal människor som kan smälta in i vår miljö. Därför uppstår de bekymmer som vi har haft i dagsläget. Om man på orter med en liten befolkning placerar för många invandrare eller flyktingar, blir det bekymmmer. Vi kan bara studera löpsedlarna och läsa i tidningarna om vad som händer, så inser vi att vi får bekymmer, om vi inte kan klara en vettig integration och se till att flyktingarna smälter in i samhället på ett riktigt sätt. Vi har velat motverka att främlingsfientlighet uppstår, en fientlighet som både Stig Bertilsson och jag tycker är lika tråkig. De människor som kommer till vårt samhälle skall naturligtvis tas om hand på ett vettigt och bra sätt. Vi har egentligen drivit denna fråga från kostnadssynpunkt. Vi kan hjälpa flera människor -- jag tänker då främst på Jugoslavien -- om vi kan se till att hjälpen kommer dit i stället för att ta människor hit till Sverige.
Herr talman! Det är ett speciellt problem att diskutera dessa frågor med Ny demokrati och dess företrädare, eftersom de diskuterar dessa frågor så olika beroende på var man befinner sig. Om man diskuterar på en sommarturné, är åtminstone några av partiets företrädare hämningslösa i uttalanden, som det senare visar sig att man inte har någon täckning för utan backar från. Det gäller från partiledningen och neråt. Ledande företrädare för partiet byter kostym -- och inte bara kostym utan även innehåll -- alltefter var de befinner sig. Flera av Lars Moquists partikamrater bidrar faktiskt inte till en saklig debatt i dessa frågor utan använder felaktiga och osakliga uppgifter för att rikta uppmärksamheten på sitt parti och sin politik, och det må de göra. Jag tror att det i längden kommer att straffa de människor som driver denna typ av politik.

Herr talman! I den här debatten är det svårt att förstå moderaterna. Stig Bertilsson säger att Sverige sänt ut signaler och att det i det sammanhanget har kommit så många människor ifrån det forna Jugoslavien. I somras var jag på utskottsresa i England. Där förstod politiker och ansvariga att orsaken till att många människor från f.d. Jugoslavien sökte sig till Sverige var den stora arbetskraftsinvandring som vi haft i Sverige från just det forna Jugoslavien. Vad skall vi anpassa oss till egentligen? Birgit Friggebo nämnde tidigare att det är svårt att göra jämförelser. Men när vi i utskottet ställde frågor i England om hur många människor som kommit dit från Bosnien fick vi veta att de inte visste det, eftersom man vid inresan i landet automatiskt fick sexmånadersvisum. Men de visste att ca 70 000 personer hade rest in i landet. Vidare sades det att ca 2 000 personer hittills sökt asyl och att merparten som rest in i landet förväntades söka asyl. Vi frågade också hur många avvisningar som verkställdes vid avvisningsbeslut när det gäller flyktingar från andra länder. Vi fick svaret: 5 %. Nyligen läste jag i en tidningsartikel om förhållandet i Frankrike visavi flyktingar från f.d. Jugoslavien. I Frankrike fick flyktingarna ingen asylrätt, men de avvisades inte heller. Då är man inne på det som Hans Göran Franck tog upp, nämligen en situation med massor av människor som lever under jorden i landet. När det gäller språkfrågan ställs här svenskundervisning och hemspråksundervisning mot varandra. Moderaterna har tidigare i dag sagt att de är positiva till en bra repatrieringspolitik. I ett repatrieringsprogram är hemspråksundervisning ett av de viktigaste inslagen. När de här barnen skall återvända måste de ju kunna det språk som gäller i deras forna hemland för att de skall kunna anpassa sig där.
Herr talman! Det är inget tvivel om att Sverige under många år har sänt ut signaler som har gjort att Sverige, jämfört med andra länder, har fått en mycket stor flyktingström -- det tror jag vi är ganska överens om. Den nuvarande regeringen har vidtagit en del åtgärder för att rätta till detta. Jag konstaterar också att statsrådet Birgit Friggebo tidigare sade att man inte är nöjd med det samarbete som man hittills lyckats åstadkomma med andra länder i Europa, men att åtgärder vidtagits. Det är alldeles självklart, Berith Eriksson, att när Sverige tidigare hade högre dagbidrag till flyktingar än kringliggande länder, fungerar det som en signal till flyktingar att söka sig hit av rent mänskliga skäl -- tror jag t.o.m. att man vågar säga. I en tid med brist på resurser måste man kanske, med tanke på språkfrågan, prioritera mellan att lära flyktingar svenska och att lära flyktingar hemspråk. Men det behöver inte betyda att flyktingarna inte får lära sig hemspråk. Jag är tvärtom alldeles övertygad om att det finns ett mycket starkt intresse och en mycket stor kunnighet inom flyktingarnas och invandrarnas organisationer när det gäller att ta ansvar för den delen. Allt behöver faktiskt inte alltid serveras.
Herr talman! Det stora misslyckandet i det internationella samarbetet när det gäller att ta ansvar är ju att man inte får stopp på kriget. Nästa steg i det här sammanhanget är då att vi får finna oss i att ta emot de drabbade människorna. Att samarbetet med att ta emot dessa människor inte är bra och att det bör förbättras är alla ganska överens om. Men detta blir riktigt absurt om vi skall börja prata i termer som att folk kommer hit för att få högt dagbidrag; det är ju Ny demokratis termer. Så till den sista frågan i det här replikskiftet, nämligen hemspråksundervisningen. Som tidningsman borde Stig Bertilsson veta vikten och nödvändigheten av att behärska språket, både det svenska språket och hemspråket. De behöver inte står emot varandra, och de skall inte stå emot varandra, utan här skall det vara ett samarbete. Förutsättningen för att lära sig det svenska språket är att man behärskar sitt modersmål. Ingen förälder kan fungera som en sådan på ett främmande språk. Att lära in ett nytt språk är inte bara att lära sig nya ord, utan det innebär också att ge en känslofärg åt det nya språket. Angreppet på hemspråksundervisningen är fel. Hemspråksundervisningen har varit av dålig kvalitet, och den bör bli bättre, precis som svenskundervisningen för invandrarbarn bör bli. Men språken skall samverka och inte sättas mot varandra.
Herr talman! Utan att ta till alltför stora ord, kan man konstatera att vi, om vi har en situation där utgifterna är klart större än inkomsterna, inte enbart skall säga nej till alternativa möjligheter när det gäller att lägga ansvar för hemspråksundervisning på invandrarnas egna organisationer. Berith Eriksson sade själv att den här undervisningen dessutom fungerar dåligt. Då skall man inte rakt av underkänna möjligheterna att hemspråksundervisningen kanske kan bli bättre i en annan organisation. Jag understryker att jag inte har sagt att vi inte skall ta emot flyktingar. Men man måste kunna diskutera detta i kritiska termer utan att få stämpeln på sig att man hävdar att Sverige inte skall ta emot flyktingar. Så är det icke, men återigen vill jag säga att det handlar om avvägningar och om vilja och förmåga att diskutera detta i sansade termer. Visst kan jag hålla med Berith Eriksson om att det stora problemet är att man inte kan få slut på kriget. Det är självfallet det grundläggande problemet i hela flyktingproblematiken. I det avseendet skulle Berith Eriksson kunna hjälpa till och dra åt samma håll genom att ställa sig på min sida när det gäller en utbyggnad av EG och en starkare EG gemenskap. EG kommer att bli en mycket stark fredsfaktor vid en utbyggnad. På den punkten tycker jag, Berith Eriksson, att vi kan hjälpas åt.

Herr talman! Situationen i turkiska Kurdistan är just nu olidlig. Våldet har trappats upp de senaste månaderna på ett för civilbefolkningen förödande sätt. Den turkiska militären, kontragerillan och PKK skyr inga medel. Hela byar töms, och regelrätta avrättningar pågår dagligen. Vi talar om etnisk rensning i Bosnien och upprörs med all rätt över detta, men varför upprörs vi inte mer över vad som händer i Turkiet? Det är ju faktiskt samma sak. Bosnier får asyl i Sverige, men kurder skickas tillbaka. Massor av kurdiska familjer har tvingats fly till Ankara, Istanbul och Izmir, där förföljelse också pågår. Invandrarverket och Utlänningsnämnden utvisar kurder till dessa städer -- det är att medverka till den etniska rensningen i Turkiet. Situationen i Peru är likartad. Terrororganisationen Sendero Luminoso och militären terroriserar och dödar civila. Sverige, som enda land, skickar tillbaka peruaner som söker skydd. Journalisten Carlos Arroyo fick en brevbomb sänd till sig, och sekreteraren råkade öppna brevet och dog omedelbart. Carlos var chefredaktör för tidningen Cambio, som försöker försvara demokrati och mänskliga rättigheter. Därför var Carlos måltavla för attentatet. Invandrarverket har ännu inte fattat beslut om han måste resa tillbaka till Peru, men risken är stor. Asylsökande judar i Sverige har skrivit ett öppet brev och klagat på att de kollektivutvisas efter flera års väntan i flyktingläger. Sovjetunionens fall har inte inneburit att antisemitismen har försvunnit. Tvärtom görs ofta judarna till syndabockar för elände och misär i Ryssland. 141 jurister har kritiserat den hårda praxis som nu råder och bl.a. tagit upp de förföljda judarnas situation. Generaldirektören för Utlänningsnämnden svarade på kritiken: ''Även för judar gäller utlänningslagens regler för asyl.'' Det är en upprörande insinuation, som inte borde komma från den person som har ett mycket stort ansvar för tillämpningen av asylpolitiken. Jag delar Märtha Gårdestigs beskrivning när det gäller judiska asylsökandes situation. Fawaz, som kom till Sverige för tre och ett halvt år sedan. De gifte sig för snart två år sedan och blev då uppmanade att resa till Libanon för att snabbt få sitt ärende behandlat som ett anknytningsfall. Sylvia lämnade sina fyra barn här i Sverige och åkte dit med sin man, men hon måste naturligtvis efter några veckor åka hem igen. Beslut har ännu inte fattats. Hon har varit i Libanon ytterligare två gånger, nu senast i somras, när det pågick bombningar i södra Libanon. Hon hamnade alltså mitt i en krigssituation. Många har upprörts över detta fall, som fortfarande inte är slutbehandlat. Det är knappast skärpt anhöriginvandring som behövs, utan tvärtom. Jag vill med dessa fall visa att det finns asylsökande från andra områden än forna Jugoslavien, men att praxis har blivit så hård att få tillåts stanna. Det är inte bara jag som reagerar -- alla som jobbar aktivt med flyktingfrågor är lika förtvivlade över att humanism ofta saknas i flyktingärenden. Den här kritiken får tyvärr inte heller komma till uttryck i massmedia, utan vi får höra vad Ny demokrati tycker, att galoscherna inte passar osv. Det är fruktansvärt att pendeln har slagit över så totalt, att vi i dag bara får höra kritik från höger. Jag vet inte riktigt hur det har kunnat bli så här, men jag delar inte Hans Göran Francks uppfattning att Ny demokratis hetspropaganda inte har gett resultat. Jag tycker att den har gett resultat, och jag beklagar det djupt. Jag skräms över den fientlighet som i dag finns i det svenska samhället och för övrigt i Europa gentemot främmande kulturer. Den här avoga inställningen sprider sig på ett smygande sätt. Nu säger t.ex. kommuner att de inte vill ta emot flyktingar som har fått asyl. Det är därför desto viktigare att politiker och andra opinionsbildare står upp mot rasism och främlingsfientlighet. Jag vill kommentera det som har diskuterats i dagens debatt om att hjälpa på plats. Jag håller med om att man bör se på situationen på plats, men man måste också se till att göra någonting när konflikter utlöser att folk måste fly. Man måste t.ex. reagera på det som händer i Turkiet i dag. Jag tycker att ESK borde engagera sig, gå in och försöka få till stånd en politisk lösning på problemet. Man kan inte klara situationen i Turkiet och för kurderna med våld. Det tvingar människor på flykt. Jag tycker inte heller att man kan exportera vapen till Indonesien, med förtrycket på Östtimor, där man tvingar unga människor på flykt. Vi hade tre studenter som sökte asyl på den svenska ambassaden. Därför kan man inte fortsätta med vapenexport till länder där det finns konflikter, och man kan inte heller minska biståndet. Det finns mycket att göra på det internationella planet för att se till att det inte blir så mycket flyktingar i världen.

Herr talman! Jag vill bara ställa några frågor till Ingela Mårtensson, som talar om etnisk rensning och bekymren för den kurdiska situationen. Jag vill då anknyta till det som börjar komma upp i debatten även här hemma beträffande bosnierna: Hur ser Ingela Mårtensson på att ett mottagande av de 40 000 bosnierna kanske innebär en hjälp till serber och kroater med den etniska rensningen? Genom att de får permanent uppehållstillstånd här i Sverige har man egentligen löst problemet för serber och kroater. Man är av med problemet, därför att de har fastnat i Sverige i stället för i sitt eget område. Är det inte också märkligt att kosovoalbanerna nu skall ut och bosnierna skall in? Vi från Ny demokrati hävdar att båda grupperna bara skulle ges tillfälliga uppehållstillstånd. Man skiljer ut två grupper från områden där det pågår etnisk rensning, i och för sig på ett mycket våldsammare sätt i Bosnien än i Kosovo.
Herr talman! Jag har inte talat för att vi skall skicka tillbaka kurder, tvärtom. Men jag säger att det sätt som vi gör det på naturligtvis alltid innebär en risk för att man spelar krigsherrarna i händerna, de som står för våld, eftersom de vill ha bort de här människorna. När det gäller Bosnien skulle man satsa betydligt mer på att försöka lösa konflikten, inte med militär intervention utan genom att sätta in mycket mera kraft via diplomater och politiska diskussioner osv. Jag tror inte på att man med våld kan lösa konflikter. Man måste satsa minst lika mycket som på militära vapen på att lösa etniska konflikter. Där har vi inte kommit någon vart. När vi ser allt som händer runt omkring, med de etniska konflikterna, måste det till en ändring av strategin, inte bara en upptrappning med militär, som diskussionen nu går ut på.
Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än Ingela Mårtensson, dvs. att man skall sätta in resurserna och ansträngningarna där problemet finns, att sätta in den största hjälpen där de är i stället för där vi är. Det ger mycket mer effekt. Jag tänker inte bara på det som vi har diskuterat här i dag, nämligen om flyktingarna skall befinna sig i Sverige eller i sina egna områden, utan naturligtvis också frågan om att ge större resurser för att lösa konflikten, så att de här människorna verkligen kan bo kvar i sitt eget område, där de har alla sina anförvanter och har ett kulturmönster som stämmer mera överens med dem själva.

Herr talman! Det har tyvärr blivit mycket svårt och på många sätt grannlaga att diskutera flykting och invandrarpolitik i dag i Sverige. Delvis tror jag att det beror på en del av de stora, massmediala reportagen och de ibland, från vissa grupper, mycket onyanserade påståenden som utan riktig grund ändå framförs och vilseleder många människor. Ett oerhört stort problem -- ett problem som har medverkat till att diskussionerna många gånger hamnat snett -- är den orimligt långa tid det tagit och tar för att göra de enskilda utredningar som sedan ligger till grund för möjligheten att få stanna eller att återförvisas.

Herr talman! När Hallstahammars kommun som en av de första kommunerna i Sverige skrev kontrakt -- med AMS, om jag inte missminner mig -- om att ta hand om ett stort antal flyktingar och direktplacera dem i bostadsområde ställde vi som krav att få ha egen personal, anställd av kommunen men betald av staten. Vi lyckades behålla ett sådant kontrakt i många år, till stor fördel för alla inblandade parter. De anställda på förläggningen deltog även i personalutveckling och ingick i diskussionsgrupper i kommunen, tillsammans med anställda på t.ex. socialförvaltning, skola, kultur och fritid. Man hade lätt att hitta vikarier i dessa grupper, man fick kontinuitet i anställningen och man slapp utbrändhet. Från många håll hörde vi klagomål på ständiga personalomsättningar, på korttidsvikariat, på att tjänster ständigt utlystes som projektanställning högst något år. Jag vet att det är mycket svårt att beräkna en plötslig flyktingströms omfattning, men med en god och stabil stomme borde det ändå gå att undvika många av de svårigheter man fortfarande brottas med, en stomme av välutbildad, fast anställd personal som kan gå ned i andra tjänster ibland men som finns med all sin goda erfarenhet när den sedan behövs. Många av problemen bottnar i ständigt nyrekryterad personal som hakar upp hanteringen. Den långa förläggningstiden med åtföljande passivisering bidrar till att sprida myten att de flesta bara kommer hit av ekonomiska skäl och att de har lärt sig att leva på bidrag från det generösa Sverige. Sådana rykten sprids nämligen även i dag, trots att vi dagligen kan se fasansfulla bilder från inbördeskriget i det forna Jugoslavien. Ryktena har ibland sin grund i en tidigare, ibland kanske alltför generös, flyktingpolitik, men i dag är de här ryktena svåra att avliva. Jag beklagar på många sätt att regeringen var så snabb att ge permanent uppehållstillstånd till alla våra nya asylsökande. Inte minst av psykologiska skäl hade det kanske varit bättre med temporära uppehållstillstånd, speciellt som de flesta säger sig vilja flytta tillbaka och återuppbygga sitt land. Det hade då, av flera orsaker, varit lättare med repatrieringen, och kanske lättare att få svenska medborgare att vara mera generösa och hjälpa till. Herr talman! I somras deltog jag -- som internationell ordförande i EFU:s kommission för flykting-, invandrar och befolkningsfrågor -- i en work-shop som anordnades av EFU i Worrick, England. Rubriken var Europa och islam. Kvinnor från 18 medlemsländer var närvarande. Debatten var mycket livlig -- diskussionens vågor gick höga. En lång resolutionstext blev resultatet, och resolutionen antogs i sin helhet av generalförsamlingen. I stort bestämde vi oss för att uppmana alla våra regeringar att samarbeta över landsgränser och över partigränser, men också att vädja till alla våra regeringar att ställa upp med den hjälp och det stöd som många länder i den s.k. tredje världen kommer att behöva för att deras människor skall kunna få hopp om en framtid för sina barn i det egna landet. Vi vet att det föds fler barn än man i dagens läge själv klarar av att livnära. Frihandelsavtal är en mycket viktig del för att ingjuta hopp och tro på förbättringar i det egna landet. I debatten framkom med all tydlighet att man i många länder ansåg sig ha mycket stora problem. Man var rädd för fundamentalism, för att den skulle kunna få sin grogrund i de stora, gettoliknande stadsområden som växt upp t.ex. i vissa delar av Frankrike. Man talade om svårigheten att få vissa grupper att bry sig om värdlandets lagar och förordningar och om tilltagande kriminalitet bland ungdomar. Alla poängterade hur viktigt det är att värdlandets lagar och regler följs av alla, att man lär sig det språk som talas i värdlandet och att man anpassar sig utan alltför stora avvikelser. I Sverige har vi inte på långt när de här problemen. Låt oss arbeta tillsammans för att slippa dem! Det är därför, herr talman, viktigt att vi genast reagerar och säger ifrån t.ex. när vissa invandrargrupper, stöttade av syndikalister som kallar sig antifascister, ger sig på svensk polis på det sätt som skedde i Göteborg härförleden. Det är också viktigt att invandrargrupperna tar avstånd -- högt och tydligt -- från sådana beteenden. Vi har demonstrations och yttrandefrihet i Sverige. Den får inte tystas av pöbelupplopp.
Herr talman! Jag såg talmannens negativa attityd till att jag skulle säga något ytterligare, så jag skall fatta mig mycket kort. Birgit Henriksson tog här upp det faktum att de asylsökande vistas väldigt lång tid i läger och sade att det var en av orsakerna till att vi hade fått den situation vi har i dag och den negativa kritik som i dag förekommer mot Invandrarverket. Jag vill bara fråga Birgit Henriksson: Vad säger Birgit Henriksson om att prioritera kvotflyktingar som AMS-chefen Bernhardsson och dåvarande chefen för Statens invandrarverk Rogestam föreslog regeringen i oktober 1992? De sade: Asylpolitiken skall inriktas på en generösare tillståndsgivning inom ramen för kvoteringar. Däremot bör möjligheten att få tillstånd för bosättning efter inresa på eget initiativ begränsas i all rimlig utsträckning. Jag vill bara höra om Birgit Henriksson delar uppfattningen att det skulle innebära ett bättre sätt att hantera situationen om vi satsade mer på kvotflyktingar i stället för ett asylmottagande vid gränsen.
Herr talman! Det är naturligtvis helt beroende på situationen. I Bosnien-Hercegovina, som vi har pratat mycket om i dag, råder det inbördeskrig. Där gäller det i dag att skydda människor från direkt dödsfara. Det upphäver normala lagar. Men jag hör till dem som mycket länge har pläderat för att vi skall ha en stor och generös fast kvot för att på sikt kunna hjälpa till med att tömma de flyktingläger som vi har i FN:s regi överallt i världen. Däremot kan vi aldrig säga tvärt nej när människor far direkt illa och är i nöd.

Herr talman! I sin regeringsförklaring hoppades statsministern på en uppgörelse i författningsfrågan. I våras nådde vi en preliminär överenskommelse om fyraåriga mandatperioder, fortsatt gemensam valdag, inslag av frivilligt personval samt fler valkretsar i storstadsområdena. Självklart kommer vi socialdemokrater att stå fast vid denna överenskommelse. Vi är också beredda att acceptera Fri och rättighetsutredningens kompromissförslag, och vi är beredda att pröva en grundlagsmässig reglering av ett eventuellt svenskt medlemskap i EG. Jag beklagar att de andra riksdagspartierna inte velat medverka till en ändring av valsystemet i syfte att få fram starka och regeringsdugliga regeringar. Eftertänksamhet och engagerad debatt är omistliga förutsättningar för att vi skall få en bra författningsreform. Författningsfrågan lämpar sig inte för snabba och illa genomtänkta beslut. Författningsfrågan lämpar sig inte heller för partipolitisk konfrontation. Frågan om personval är en fråga där vi inte bör gå för hastigt fram. Det är viktigt att vi vet effekterna av det vi föreslår. Vi anser att vi nu bör komma överens om ett frivilligt personval inom ramen för partivalet. Men vi socialdemokrater avvisar varje tanke på ett renodlat personval. Om kandidaterna blir helt hänvisade till väljarnas gradering tvingas kandidaterna att föra egna dyra valkampanjer. Den som är rik eller sponsrad av ekonomiskt starka intressen har då större möjlighet än den kandidat som tvingas att självständigt och på egen hand söka väljarnas förtroende. Länder med renodlade personval kan peka på hur oönskade bindningar uppstått till starka ekonomiska intressen. Även ett försiktigt inslag av personval kan innebära risker som det ligger i demokratins intresse att vi är uppmärksamma på. Men jag hoppas att personvalsinslaget skall innebära livligare valkampanjer, vilket vore en fördel. Allemansrätten bör -- som Fri och rättighetsutredningen föreslår -- skrivas in och skyddas i grundlagen. Alla människor skall ha tillgång till skog och mark. Ingen skall få stängas ute från att fritt få vandra i naturen, plocka bär och svamp och bada i våra sjöar. Tillgången till naturen är en livsstil som vi ärvt. Den rätten skall inte få inskränkas. Med allemansrätten följer naturligtvis också en allemansskyldighet. Ingen har rätt att skada naturen. Riksdagen är den viktigaste politiska församlingen i vår demokrati. Men svenska folkets intresse av, kunskap om och respekt för riksdagen och dess verksamhet är mycket skiftande. Det är bra att Riksdagsutredningen nu har lagt fram sina förslag. De skall så småningom bli föremål för konstitutionsutskottets behandling. Men det finns flera andra frågor att ta upp. Ökad uppmärksamhet måste riktas mot plenisalen, som är riksdagens ansikte utåt. Statsråden och oppositionen bör förlägga politiska utspel till riksdagens talarstol. Den principiella och ideologiska debatten måste stärkas. En återkommande debatt om tillståndet i vår demokrati bör äga rum. Om vi skall få ungdomen intresserad av politik och demokratiskt arbete måste riksdagen ägna sig mycket mer åt miljö, överlevnadsfrågor, livskvalitet och samhällsmoral. Även om mycket har blivit bättre bör riksdagen göra större satsningar på utåtriktad information om riksdagen och om vårt arbete. Kanske bör vi överväga tillsättandet av en specialkommitté under talmannens ledning, som får som enda uppgift att göra riksdagen och vårt arbete mera allmänt känt och respekterat. Som ledamöter av Sveriges riksdag har vi ett ansvar för att demokratin utvecklas. Politik och politiska partier är nödvändiga i en demokrati som vill överleva. En del tror att Sverige blir bättre om Sverige avpolitiseras, om det blir färre politiker och färre politikerbeslut. Jag delar inte denna uppfattning. Jag tror att demokratin utvecklas bäst om fler blir engagerade. Om det politiska arbetet hamnar i kris, om de politiska partierna har svårt att värva nya medlemmar och få folk att ställa upp är det en angelägenhet för hela nationen, inte bara för de politiska partierna själva. Jag tycker faktiskt att de politiska partierna bör samarbeta för att finna bra och framgångsrika modeller för att vinna fler för politiken och det viktiga demokratiska arbetet.

Herr talman! Vår tids utveckling innebär några stora grundproblem för demokratin. Vi upplever en tid då stora sociala och ekonomiska klyftor växer fram. Dessa växande klyftor ökar också mångas utanförskap. Man känner att politik pågår i ett mer eller mindre oåtkomligt spel ovanför ens huvud. Samtidigt kan vi se att de politiska partierna totalt sett engagerar en allt mindre del av befolkningen och att de politiska ungdomsförbunden organiserar få ungdomar. Inom det politiska livet finns det också de som utnyttjar den här situationen. De talar om oss politiker som om vi vore främmande, som om vi vore en särskild yrkeskår, som om vi vore jämförbara med t.ex. kamrerer eller något annat -- detta trots att de själva är ledamöter av den här kammaren. Herr talman! Under riksdagens sommaruppehåll har vi haft en del tunga propositioner liggande. Jag har därför av och till varit här i riksdagen och arbetat med våra motioner till regeringsförslagen om läroplaner, betyg m.m. Det har inte gjorts något reportage i någon tidning om detta. När jag en kväll gick ut för att handla litet frukost till nästa dag mötte jag det trevliga folkliv som finns här i Stockholm: gatumusikanter, strosande turister och flanerande stockholmsbor. Men för första gången på alla år som jag har vistats här i sta'n mötte jag också en syn som jag hittills bara har mött i stora städer, som London och New York. Jag mötte en människa som låg på trottoaren i gamla stan och stilla bad om en skärv. Detta tidens tecken av ökade klasskillnader och ett stegrande utanförskap tog sig ett av sina tydligaste uttryck. Motsättningarna i samhället tar sig allt hårdare former. Det är inte längre bara busar och rånare som döljer sin identitet. Kommunalanställda som vill protestera mot nedskärningar och försämringar döljer sina ansikten av rädsla för reprimander från ansvarigt politiskt håll. Detta är oacceptabelt. För några veckor sedan sparkades en anställd efter över 20 års anställning för att han som partipolitiskt aktiv hade undertecknat ett yttrande till Koncessionsnämnden. Frågan rörde företagets miljöåtaganden och viss kritik av hur de hade fullgjorts. Den sparkade ansågs vara illojal. Detta är bara några exempel på vad jag anser är problem av högst demokratisk art i dag. Demokrati är ett medel för att människor bl.a. skall kunna göra sig hörda, kunna påverka, kunna verka och kunna synas. Det oroar mig starkt när vi inpå bara skinnet får signaler som entydigt pekar på samhällets direkt omvända utveckling. Det är vår plikt som politiker att ta till oss dessa intryck och detta skeende. I en demokrati har männniskor rätt att synas. Än viktigare är det kanske att de blir sedda. Vi kan inte blunda och gå förbi när vi ser att segregeringen ökar. Även om det inte är starka signaler finns de där. Ett stilla vansinne måste vila över dem som inte reagerar och inte ser hur segregeringen i dag ökar inom t.ex. utbildningssystemet. Det är dags att damma av gamla begrepp som jämlikhet och solidaritet. Delaktigheten i vårt samhälle måste byggas ut och förstärkas. En stegrande ungdomsarbetslöshet har direkt motsatt effekt. Att verka för solidariskt stöd och omfördelning till de svagare får inte föraktfullt kallas för att leva med handen i andras fickor. Detta är några av de stora demokratiska grundfrågorna i vår tid. Frågor om riksdagens mandatlängd, antalet ledamöter och personval, som diskuteras, är mot denna bakgrund litet mera triviala ting, även om de rymmer principiella sidor. För oss som är politiskt aktiva handlar det om att återupprätta den politiska dialogen och om att föra ut densamma.

Herr talman! I dessa dagar talas det ibland om en kris för den svenska demokratin. Jag tror inte att vi har någon egentlig kris. Jag tror tvärtom att t.ex. Östeuropa har gjort många klart medvetna om det stora värde som den svenska demokratin har. Detta hindrar inte att man mycket väl kan diskutera formerna för demokratin. Björn Samuelson tog upp en del exempel. De skulle naturligtvis kunna bli betydligt fler om man skulle gå igenom samhället och se hur det ser ut. Under senare tid har vi också kunnat se hur man på en del håll har krävt att demonstrationer skall stoppas. Man vill göra värderingar av den ena eller den andra åsiktsriktningen och säga vilka som bör få förekomma. Jag tycker att det var ett sundhetstecken att regeringen gav klartecken för den marsch som man ville genomföra i Lund den 30 november, i enlighet med en gammal tradition. Som någon sade i debatten om invandrar och flyktingpolitik -- jag tror att det var Birgit Henriksson -- finns det all anledning för oss att till det yttersta slå vakt om åsikts och yttrandefriheten och om rätten att demonstrera för våra uppfattningar. Däremot kan vi inte tolerera att dräggen försöker attackera detta uttryck för demokrati. Vi har Polisen, och Polisen skall i ett demokratiskt samhälle se till att sådana yttringar stoppas. Sådana kan aldrig tolereras. För att vi skall kunna få en levande demokrati fordras det också att budskapen kommer fram på rätt sätt. Björn Samuelson var inne på den politiska dialogen, och det är en sak. Men man skulle också kunna säga att det kanske krävs att journalister och massmedia över huvud taget har tillräckliga kunskaper och en vilja att rätt återge vad som sker i politiska sammanhang. Alltför många gånger ser vi hur journalister litet arrogant försöker rida på vad de vill kalla för en våg av politikerförakt. Politikerförakt i en demokrati, är det över huvud taget möjligt? För bara några veckor sedan läste jag en krönika i en Östgötatidning, där vederbörande journalist, han återkom sedan också, gjorde gällande att om man räknade in de olika inkomsterna för ledamöterna i den här kammaren skulle det motsvara ungefär 60 000 kr i månaden. Det är att jämföra med de 23 425 kr som vi alltså har i arvode. Journalisten kom, allt som allt, fram till 60 000 kr. Han skrev också att ledamöterna bara har halvtidsarbete och dessutom är lediga fyra månader på sommaren och tar en månad ledigt vid jul också. Det värsta är att det finns människor som tror på sådant här. De har inte varit här och sett Björn Samuelson eller mig när vi har varit här uppe i sommar. De har inte heller sett när vi har rest runt på en rad olika uppdrag. Det har förvisso inte varit fråga om fyra månaders semester. Däremot gladde jag mig mycket åt de två veckor som jag kunde ta ut då jag helt och hållet kunde lägga politiken åt sidan. Det är nödvändigt att journalister och andra tar sig själva i kragen och inte håller på med sådana här överdrifter. När det gäller instrumenten för demokratin har Thage G Peterson varit inne på de förändringar som vi behöver genomföra. Man kan naturligtvis diskutera hur slutresultatet skall se ut. Man behöver kanske ändra riksdagens storlek. Det har angetts olika siffror på hur många ledamöterna skulle vara. Om man skall skära ned antalet ledamöter kraftigt måste man också ändra arbetsformerna i riksdagen högst väsentligt. Man måste gå betydligt längre än vad riksdagsutredningen har gjort. I annat fall kommer det med säkerhet inte att fungera. Valsystemet har diskuterats. Jag tycker att det ligger mycket i de varningssignaler som Thage G Peterson kommer med när det gäller personval. Det är givet att det är betydelsefullt med ett inslag av personval. Jag hoppas att vi skall få ett sådant, kanske av den modifierade danska typen. Det är också givet att personval inte löser alla problem. Det kan tvärtom skapa nya. I Danmark och Belgien har man ett system med personval. Bara 40--45 % av väljarna begagnar sig verkligen av det. I övrigt blir det partival. Man skall således inte ha någon övertro på personvalets roll, även om det kan vara positivt att införa det. Europakonventionen kommer att införlivas med vår författning. Det är bra. Det tycks vara enighet om att mandatperioden skall vara fyra år. Det är också bra. Hur valen i övrigt skall se ut tål naturligtvis att diskuteras. Fri och rättigheterna kommer att utökas. Det finns åtskilligt att diskutera. I Fri och rättighetskommittén nådde vi ändock en kompromiss. Just därför att beslut i grundlagsfrågor bör fattas i största möjliga enighet finns det anledning att säga att detta ändock kan vara några steg på vägen. Herr talman! Alla måste naturligtvis vinnlägga sig om att vara beredda till kompromisser och att visa beslutsfähighet när så krävs. Som jag så många gånger förut har avslutat mitt anförande från talarstolen med, tror jag att varje generation måste vinna sin demokrati på nytt. Detta har Gunnar Heckscher sagt, och det gäller också i dag.
Herr talman! För att bygga på Gunnar Heckschers uttalande vill jag säga att demokratin vinner vi varje dag. Birger Hagård försvarar demonstrationsrätten, och det är en sak. När vi ser att människors ''demokratiska manöverutrymme'' begränsas i dag, såsom jag har pekat på med några exempel, måste vi reagera härifrån som riksdagspolitiker. Denna begränsning kan kanske ibland vara självpåtaget men ofta är det påtvingat av yttre faktorer såsom rädslan för att bli av med jobbet. Färre människor deltar t.ex. i valen till kommunfullmäktigeförsamlingar. Det gäller särskilt tidigare invandrade människor. Alltfler kräver anonymitet när de intervjuas i massmedia om förhållanden inom delar av den offentliga sektorn. I förslaget till denna riksdag om läroplan finner man att skolans värdegrund skall vila på kristen etik och västerländsk humanism. Det finns risk för att en del människor kan känna sig trängda när de t.ex. skall uppfylla skolplikten. Det är vår uppgift att se till att vi inte ens indirekt skapar förhållanden som tränger in människor i hörn och inte tillåter dem att använda sina demokratiska frioch rättigheter fullt ut. En av dem är, som jag sade i mitt anförande, rätten att synas och bli sedd.
Herr talman! Självfallet skall ingen hindras från att utöva sina demokratiska fri och rättigheter. Det är vår sak som parlamentariker i Sveriges riksdag att se till att detta kan efterlevas. Jag vet dock inte om man skall stirra sig helt blind på de här yttre formerna. Det har vi varit inne på här tidigare. Förhållandena ändras självfallet allteftersom samhället förändras. De former som vi i dag har går i mångt och mycket i stort sett går tillbaka på dem som nu har funnits i hundra år. Det är mycket möjligt att de måste anpassas till nya tider. Det är också mycket möjligt att man på olika sätt kan stimulera till ett större valdeltagande. Självfallet måste etiken och moralen spela en roll i allt samhällsarbete. Självfallet måste det vara så att det förs fram uppfattningar och fattas beslut som många människor kanske inte vill gilla därför att de är av en annan uppfattning. Den andra uppfattningen skall också respekteras. Jag tror att vi måste ha detta klart för oss. Vi måste se till att människorna verkligen vill vara med och vara delaktiga i utformingen av politiken i landet. Det är endast då som demokratin verkligen kan fungera. Där har vi kanske en mission att fylla.
Herr talman! Jag delar Birger Hagårds uppfattning om demonstrationsfrihet och om rätten att demonstrera för sina uppfattningar och åsikter. Vi vill nog inte tillbaka till ett samhälle som arbetarrörelsen en gång i tiden slogs mot där överheten, dvs. militär och polis, bestämde vilka som skulle få demonstrera och vad man skulle få demonstrera om. Jag tror att det är oerhört viktigt för vår svenska demokrati ätt vi är rädda om vår mötes och församlingsfrihet och om vår demonstrationsfrihet. Birger Hagård talade om drägg. Jag hoppas att han menade drägg på båda sidor -- mötesstörande och sådana som har rasistiska och främlingsfientliga åsikter och som demonstrerade för att störa vårt demokratiska system. Jag är naturligtvis överens med Birger Hagård om att dessa skall mötas i en debatt med information och sakliga argument. Jag tror dock att det är mycket viktigt att vi är observanta på utvecklingen när det gäller både dem som demonstrerar för odemokratiska och rasistiska inslag och dem som demonstrerar emot och av olika anledningar vill störa sådana demonstrationer.
Herr talman! Åsiktsmässigt kan det i det här fallet inte råda någon som helst skillnad mellan Thage G Peterson och mig. Alla odemokratiska yttringar skall bekämpas till det yttersta, men med demokratiska medel. Vid händelserna i Göteborg kunde vi tyvärr konstatera att det var den ena sidan som stod för bråken, misshandeln av poliser och annat -- vilket inte den andra sidan vars åsikter jag absolut och bestämt tar avstånd från gjorde. Detta var i och för sig synd, men är ett åskådningsexempel. Det visar just att dessa, i detta fall, gatans drägg gjorde verkligen demokratin en otjänst. De andra kom att framställas som något slags helgon, som de förvisso inte var. De har visat sig vara väl så goda huliganer i andra sammanhang. Men vi skall ta till oss för framtiden just att slå vakt om den fredliga, demokratiska processen. Det är det enda som är acceptabelt.

Herr talman! Jag tillhör inte dem som har applåderat några nobelpristagare i ekonomi under de senaste åren. Jag tycker att en del av dem har uttryckt mycket märkliga åsikter. Men i år tycker jag att de ansvariga har utsett ett par nobelpristagare i ekonomisk historia som kan vara värda att uppmärksamma. Vad dessa båda herrar har kommit fram till är bl.a. att utvecklandet av välstånd och västerländska samhällen över huvud taget inte enbart grundar sig på tekniska uppfinningar och rationaliseringar av arbete osv. De har funnit att det kanske allra viktigaste är att ha stabila institutioner, att ha ett regelsystem som man kan lita på och som kommer att tillämpas på förutsebara situationer. Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram detta i en debatt om demokratin. Det uttrycks ofta förakt emot institutionerna i ett demokratiskt samhälle. Det gäller mot förvaltningsmyndigheter, mot folkvalda och mot lagstiftningen som sådan.

Nu är det klart att vi har en lång tradition på området. Vi gnetar litet fram och tillbaka och ändrar på lagstiftningen. Vi försöker så gott det går att göra förbättringar. Ibland tar vi naturligtvis miste, men då är demokratin alltid öppen för förändringar. Så är det för närvarande med författningsfrågan. Det är inga stora, revulotionerande ting som vi har arbetat fram i olika kommittéer. Men det är sådana saker som vi tycker är nyttiga och som bygger vidare på tidigare erfarenheter och också i någon mån på tidigare misstag. Jag tycker att detta sätt att förbättra ett lagstiftningssystem, dvs. att försöka ompröva, är en mycket viktig tillgång i en demokrati. Jag hoppas att de förslag som nu har lagts fram så småningom skall leda till lagstiftning. När det gäller frågan om grundlagen och EG, måste vi fatta beslut i riksdagen om det över huvud taget skall vara meningsfullt att hålla en folkomröstning. Vi kan inte ha en grundlag som utestänger möjligheterna till en EG-anslutning och samtidigt anordna en folkomröstning som kanske ger ett ja till en EG-anslutning. Då har vi satt oss själva i en mycket besvärlig situation. Om Sverige blir medlem i EG, vilket inte behöver vara följden av att grundlagen ändras, kommer detta att påverka den svenska demokratin. Jag tror att vi kommer att få ett annat slag av demokratidebatt som vi också bör vara förberedda på, nämligen hur demokratin skall vidareutvecklas inom EG som helhet. Flera tidigare talare har varit inne på frågan om misstron mot demokratin. Jag tror inte att man kan nonchalera detta. Jag fick just i dag -- det har väl flera av er fått -- en sammanfattning av några resultat från 1991 års valrörelse. Här har de undersökande framställt två påståenden. Det ena påståendet är att partier bara är intresserade av folks röster, men inte av deras åsikter. Det andra påståendet är att de som sitter i riksdagen och fattar beslut inte tar mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker. På dessa påståenden har 70 % av de tillfrågade reagerat positivt. Detta är ett memento som vi inte kan nonchalera. Det är viktigt att alla vi som är engagerade, mer eller mindre på heltid, i politiskt arbete, aktivt arbetar på att förklara det politiska innehållet och den politiska processen på ett annat sätt än vad vi har lyckats med tidigare. En annan fara som jag har framhållit och som är kontroversiellt, är att politikerna blir för få. Det blir ett släkte som nästan håller på att försvinna. Vi kan se hur det har gått i en del kommuner efter det att den mera frihetliga kommunallagen antogs. Där har en mängd funktioner som tidigare ankom på politiker avvecklats. Det händer att fullmäktigesammanträden inställs och att nämnderna inte har något att göra. Detta är ett memento. Vi måste naturligtvis tillsammans slå vakt om värdet av politiska institutioner och politiska beslut. Vi får inte stryka under eller medverka till en utveckling som gör att politiska beslut i realiteten överförs till andra som inte har politiskt ansvar.

Herr talman! ''Gatstenar mot demokratin.'' Så löd en rubrik i en kvällstidning häromdagen. Det är en allvarlig rubrik. Finns det ett hot mot demokratin? Den frågan kan vara värd att ställa. När jag för ett par år sedan, debutnervös och stressad av klockan framför mig, jungfrutalade i denna kammare tog jag upp de centrala frågorna kring demokratin, nämligen de värderingar som skapar och utvecklar demokratin. Den debatten är inte mindre viktig i dag. Om de värdena inte är för handen eller, rättare sagt, inte finns i människornas inre, så är själva demokratins form verkningslös. Demokratin förutsätter ett antal underliggande värden och värderingar. Jag tror det är just kring denna värdegemenskap vi i dag ser turbulens och litet osäkerhet. Varför utvecklas rasism, främlingsfientlighet och förakt för andra människors liv och värde? Varför förekommer det gatstenar mot demokratin? Herr talman! I sommar har jag läst en bok av en neurofysiolog, Hjärnans resurser av professor Matti Bergström i Helsingfors. Där säger han att intagande och användande av kunskap kontrolleras av hjärnans värdekapacitet. Denna kapacitet förmår välja nödvändig kunskap och förkasta onödig. ''Men för detta'', skriver Bergström, ''fordras en vältränad och utvecklad förmåga att bedöma och se helheter och utvärdera följderna av vad man gör.'' Matti Bergström menar att en värdeinvalid hjärna saknar denna förmåga. Så fortsätter Bergström, och det är viktigt: ''Då värdenas kvalitet ur hjärnans synpunkt är mindre viktig jämfört med själva bristen, söker sig barn instinktivt till första bästa värden som finns till hands.'' Har barn och ungdom under sin uppväxt inte tillförts goda värden och värderingar blir det gatans och gängets värderingar som gäller. Värdebehovet fylls på annat sätt. Vi får gatstenar mot demokratin, både bildligt och bokstavligen. För demokratins skull är det helt grundläggande om vi klarar av att överföra den bakomliggande värdeorienteringen till de uppväxande. Detta införlivande av samhällets grundläggande värden brukar vi kalla för internalisering eller socialisation. Den enorma betydelsen av detta borde fokusera ett avsevärt intresse på familjernas och skolans situation. Det är där införlivandet sker, även om de olika medierna och olika signalbärare i samhället också bidrar. Herr talman! Min övertygelse på den här punkten har knappast försvagats efter en genomläsning i dagarna av kriminologisk forskning i boken ''A Där avfärdas både bestraffnings och belastningsteorierna. I stället pekar de båda kriminologerna just på internaliseringen; människors inre kontroll, som är baserad på det omgivande samhällets värden och normer. Det är denna inre kontroll som utgör det främsta hindret för en kriminell karriär. Det finns ett gammalt uttryck som säger att tillfället gör tjuven. Enligt den modell som Stanfordforskarna bygger på skulle detta vara fel. Finns det en inre kontroll, finns det heller ingen tjuv även om tillfälle ges. Jag tror att det skulle behövas mer debatt och framlyftande av faktisk forskning på det här området. Det skulle peka på att vi som politiker inte kan stå neutrala i fråga om synen på t.ex. familjens funktion och uppgifter med hänsyn till den betydelse som det har för demokratin och rättssamhällets framväxande. Jag gläder mig också åt att Riksdagens revisorer pekar på den här utgångspunkten i sin skrivelse RR2 om polisens arbete: ''Det viktigaste och egentligen enda verkligt effektiva brottsförhindrande instrumentet är människornas samveten. Moraluppbyggnaden syftar till att inpränta respekt för andra människors liv, välbefinnande och egendom. Processen startar redan i tidig ålder. En av vuxenvärldens viktigaste uppgifter är att överföra grundläggande värderingar till det uppväxande släktet.'' Herr talman! Enligt min uppfattning har vi under lång tid försummat denna värdeorientering, som främst bygger på människovärdet -- ett specifikt människovärde. Detta värde, som utgår från människolivets okränkbarhet, varje människas lika och unika värde, borde enligt mitt förmenande också framgå av vår författning. Men det gör det bara delvis i dag. Människolivets okränkbarhet eller rätten till mänskligt liv finns inte med i författningen, märkligt nog. I de s.k. målsättningsstadgarna i 1 kap. 2 § regeringsformen finns rätten till arbete, bostad, utbildning m.m. med, men inte den grundläggande rätten till liv. Denna rätt är ju egentligen den viktigaste. Finns inte den, finns inte heller de andra rättigheterna, som då blir värdelösa. I Europakonventionen är detta den första rättighet som nämns. Jag aktualiserade de här frågorna i Fri och rättighetskommittén men förblev tämligen ensam om att ha nämnda synsätt. Målsättningsstadgarna i 1 kap. 2 § är till sin karaktär inte rättsligt bindande, dvs. man kan inte föra de här frågorna till domstol. Men samtidigt anger de målen för den samhälleliga verksamheten. Det kan ha politisk betydelse, och frågan om de här effekterna kan bli föremål för politisk kontroll. Därför borde man enligt mitt förmenande ha kunnat föra in detta om människolivets okränkbarhet även i den här paragrafen. Men jag blev, som sagt, ensam om att tycka så. Det gläder mig att flera remissinstanser i mångt och mycket delar min uppfattning. Det gäller kammarrätten i Jönköping, länsrätten i Stockholm och, inte minst, Sveriges Avslutningsvis: Om jag har respekten för medmänniskans liv i mitt inre, skjuter jag inte ner henne, sticker inte ner henne med kniv och misshandlar henne inte, utan då anstränger jag mig för att ge min medmänniska ett värdigt liv. Då blir det, herr talman, inga gatstenar mot demokratin.

Herr talman! Den svenska ekonomin befinner sig i sin djupaste kris under efterkrigstiden. Nyckeln till en vändning av den bekymmersamma situationen finns i att vi åter får fart på hjulen i industrin och i företagsamheten. Vi socialdemokrater vill därför få till stånd en aktiv och utvecklingsinriktad näringspolitik. Det duger inte att passivt avvakta att det svenska näringslivet skall konkurrera med hjälp av en låg kronkurs. Det gäller nu att aktivt medverka till att nya arbetstillfällen kommer till stånd. Detta är en viktig förutsättning för att vi åter skall få hjulen att snurra. Näringspolitiken måste bedrivas på bred front och på ett sådant sätt att den ökar vårt lands attraktionskraft. Vi måste nu kunna dra till oss och behålla produktiv näringsverksamhet. En aktiv näringspolitik måste således leda till att produktiviteten väsentligen förbättras. Näringspolitikens konst ligger i förmågan att få insatserna inom områden som utbildning, kommunikationer, arbetsmarknad, export m.m. att samverka. Endast då kan vi få den uthållighet i tillväxten och produktiviteten som är så nödvändig för vårt land. Men den samordningen existerar inte i dag. Den internationella integrationen förutsätter en aktiv näringspolitik för att industriell produktion och teknikutveckling skall kunna etableras i Sverige. En viktig uppgift under kommande år är därför att förstärka den tekniska utvecklingen, att åstadkomma nya tekniksprång bl.a. genom att föra över ny teknik till Sverige och att åstadkomma en bred spridning av tekniska innovationer, inte minst till de små och medelstora företagen. Ny teknik, nya produktionsmetoder, nya transportsätt, nya insatsvaror och ny kunskap är några konsekvenser av kravet på en uthållig tillväxt. Den tekniska forskningen och utbildningen vid våra universitet och högskolor måste snarast ytterligare stärkas och byggas ut. Samverkan mellan näringslivet och forskningen måste fördjupas. De stora företagen har betytt mycket för Sverige. De kommer att vara viktiga även i fortsättningen, inte minst för den tekniska utvecklingens krav på stora, samlade resurser. Men det är de små och medelstora företagen som kommer att vara mest betydelsefulla för den framtida ökningen av antalet arbetstillfällen i vårt land. Till skillnad från de nyliberala krafter som i dag dominerar den borgerliga regeringen vill vi ge staten en aktiv roll för att åstadkomma en positiv näringslivsutveckling. Staten har enligt vår uppfattning två viktiga funktioner när det gäller att bidra till en uthållig tillväxt och till näringslivets utveckling. Staten skall dels sätt upp regler och ge allmänna förutsättningar, dels uppträda som aktör. Till de allmänna förutsättningarna hör främst detta med att bedriva en långsiktigt hållfast ekonomisk politik som leder till låg ränta och låg inflation. Dit hör också ansvaret för kunskapförmedling, forskning, kompetensutveckling och goda kommunikationer. Men staten måste också vara aktör och uppträda som såväl katalysator som accelerator när det gäller svenskt näringslivs utveckling. Hit hör en rad instrument -- t.ex. stöd till strukturomvandling, riktade forsknings och utvecklingsinsatser, offentlig upphandling och miljökrav som driver på utvecklingen. Vidare står vi inför ett skeende där vi måste åstadkomma ett bättre samspel mellan ekonomi och ekologi. Det kommer att innebära stora omställningar i vår konsumtion och produktion. Vi vill utnyttja detta i den industriella verksamheten som en språngbräda för tillväxten. En nationell strategi bör utformas för hur Sverige skall bli världsledande när det gäller miljövänlig produktion. Till sist, herr talman, vill jag säga några ord om energipolitiken, särskilt om den planerade avregleringen av elmarknaden. Svenskt näringsliv domineras av industrier som är elintensiva. Den svenska näringsstrukturen är i större grad än andra länders beroende av basindustrier inom områden som papper, massa och stål. Sverige har för närvarande bland de lägsta elpriserna i världen, vilket hittills har gynnat svensk industri. En avreglering av elmarknaden kommer inledningsvis, i nuvarande elöverskottssituation, att leda till fallande elpriser. Men detta kommer att bli mycket kortvarigt. Studier har visat att det i slutet av 90-talet kommer att föreligga stor elbrist. En avreglering leder till ökad konsumtion av el, och elberoendet blir större. Detta kan få allvarliga konsekvenser för svensk industri. Vi menar därför att de näringspolitiska konsekvenserna av en ensidig svensk avreglering av elmarknaden måste belysas ytterligare. Frågan om en svensk elmarknad har stor politisk tyngd eftersom regeringen kopplat den till privatisering av naturtillgångar. Frågan griper vidare in i vår anknytning till EG-marknaden, energi och miljöpolitiken, regionalpolitiken, m.m. Därför anser vi socialdemokrater att en parlamentarisk beredning snarast skall tillsättas för behandling av de konsekvenser en avreglering av elmarknaden skulle få. Detta har vi också på olika sätt framfört till regeringen.

Herr talman! Jag tänkte uppehålla mig vid innovationsklimatet. Det måste förbättras om vi skall klara välfärden och jobben här i landet. Det räcker inte med en utbyggd näringslivsorienterad verksamhet vid universitet och högskolor samt hitintills gjorda satsningar på riskkapitalföretagen i Atle/Bure-sfären och Industri och nyföretagarfonden. De kan inte tillgodose finansieringsbehoven för enskilda uppfinnare och små innovationsföretag i form av s.k. såddkapital. Mot den bakgrunden motionerade vi i Ny demokrati om någon form av innovationsfond sammankopplad med de nyetablerade produktråden i de lokala utvecklingsfonderna. Motionen låg i sig till grund för ett utskottsförslag om en snabb utredning av situationen för landets uppfinnare och innovatörer, främst i småföretagen. Kommittédirektiven i maj satte den 15 september som datum för utredarens presentation. En tuff uppgift. Professor Bengt Arne Wedin vid Chalmers fick uppdraget, som jag har haft tillfälle att till en del följa under sommaren fram till den slutgiltiga utformningen. Utredaren har enligt min uppfattning presterat en utomordentligt intressant rapport, som alla näringslivsintresserade borde ta del av. Jag hinner här bara föra fram några av de i mitt tycke mest intressanta förslagen i utredningen. Utredaren slår fast behovet av en lokalt förankrad kontaktmöjlighet för uppfinnare/innovatörer. Det innebär ett utnyttjande av produktråden, främst inom utvecklingsfonderna. Men det finns ett starkt behov av en mycket bättre samordning mellan Personligen anser jag att frågan om produktrådens sammansättning är helt avgörande för möjligheterna att fungera som bollplank för uppfinnare. NUTEK måste få till uppgift att finna någon gemensam organisationsform som garanterar kompetensen och näringslivsrepresentationen i dessa produktråd. Här skall uppfinnaren kunna få råd och finansieringsstöd för patentsökning, marknadsutvärdering, prototyptillverkning upp till ett visst angivet belopp. I en andra etapp kan produktråden också medverka i sökningen av samarbetspartner och licensgivning. Starta eget kan vara bästa lösningen innan Industri och nyföretagarfonden kommer in i bilden. För finansieringen av den här lokalt förankrade verksamheten tar utredaren fasta på kreativt kapital som villkorslån. Den här lösningen baseras på ett befintligt kapital inom utvecklingsfonderna -- 600 miljoner plus 1,2 miljarder -- som kan fördelas genom fonderna efter behov, med dragningsrätt. Med den lösningen är ingen låsning av kapitalet kopplat till detta. Det lokalt disponerade riskkapitalet kan i sig kompletteras av ett centralt innovationscentrum, som utredaren kallar det, med en styrelse där riskinvesterare, teknikföretagare, etc. finns. NUTEK ses av utredaren som en lämplig ansvarig i ledningsfunktionen. Som ekonomisk bas talar man i utredningen om 100 miljoner kronor. Dessutom föreslår utredaren en för Sverige ny innovationsfond för kapitalplacerare -- öppen för obeskattade medel under exempelvis ett års tid. Kapitalet låses under fem tio år, och resultatet delas sedan ut till investerarna. Olika former av skattelättnader föreslås. Skattefria royaltyer under två år är ett bra sätt att belöna anställda och behålla uppfinningarna här i Sverige. Enskilda investeringar i innovationsobjekt föreslår utredaren görs avdragsgilla upp till en miljon gentemot inkomst av tjänst. Det tycker jag är ett förslag som väger mycket tungt. Bland övriga idéer och förslag kan nämnas inrättande av en patenteringsfond som ger finansiering mot återbetalning av royalty från uppfinnaren. Regeringen inrättar ett innovationsombud för stimulering av innovationer kopplade till stora infraprojekt. Med den lösningen tror man att det kan finnas mycket stora rationaliseringsvinster att göra. Satsningar på teknikbrostiftelser för att förbättra relationerna mellan uppfinnare, forskare och högskolor är andra förslag i utredningen. Slutligen föreslår utredaren instiftande av en årlig innovationsvecka i regeringens regi i samarbete med topporganisationer som t.ex. IVA, NUTEK och inte minst i samverkan med TV och pressmedier. Det är en som jag ser det viktig del i den nödvändiga satsningen för ett bättre innovationsklimat i Sverige, som kan säkra den fortsatta tillväxten och därmed välfärden.

Herr talman! För att klara sysselsättning och tillväxt behöver vi en mängd nya entreprenörer som startar och driver företag i vårt land. Lika viktigt är det att de företag som vi redan har får motivation att utvecklas och växa. Det borde vara ett gemensamt intresse för alla politiker att skapa en jordmån för entreprenörskap som blir så näringsrik att nya och gamla företag kan våga sig upp ur jorden för att blomma, växa och befrukta den svenska ekonomin och därmed skapa sysselsättning. Vi behöver med andra ord företagare som finner det meningsfullt att bedriva verksamhet och vara arbetsgivare. Regeringen har alltifrån starten för två år sedan sett som en huvuduppgift att konsekvent och målmedvetet förbättra det av socialdemokraterna demolerade näringsklimatet. En av de första åtgärderna var, som ni minns, att avskaffa skatten på arbetande kapital i företagen. Totalt har vi hittills sänkt skatter på produktionen med nästan 40 miljarder kronor. Vi har avreglerat och öppnat de offentliga monopolen för konkurrens. Vi har infört nyföretagarlån och skapat riskkapitalbolag. Vi har en gång för alla avskaffat löntagarfonderna. Få saker har mer negativt påverkat näringsklimatet i vårt land än dessa socialistiska fonder. Vi förbereder åtgärder för att ge uppfinnare och småföretagare bättre villkor i starten. Vi har tillsatt en särskild avregleringsdelegation och fortsätter att förenkla den regelmassa för företagande som så många mindre företag i dag upplever som en mycket tung ryggsäck att bära. Vi ser över de arbetsrättsliga bestämmelserna för att ta bort det som i praktiken fungerar hämmande och som är särskilt betungande för de mindre företagen. Vi har lagt fram förslag om förändringar i företagsbeskattningen för att ge samma möjligheter för egenföretagare att expandera och investera som för aktiebolagen. Vi förbereder förslag om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen i avsikten att ytterligare ge småföretagen förbättrade incitament att driva verksamhet och anställa. Vi har gjort mycket annat. Med andra ord: Vi plockar bort hinder, gallrar och rensar. Undan för undan tar vi bort socialistiskt betingade bromsklossar som stoppat och hindrat tillkomsten av nya välbehövliga företag och jobb. Vi gör detta eftersom vi vet att det enda som långsiktigt kan klara sysselsättning och tillväxt är lönsamma företag. Vi gör det eftersom vi vet att de som kan skapa trygga jobb är entreprenörer och företagare som tillsammans med anställda driver lönsamma företag. Eftersom de nya arbetstillfällen som vi behöver för att få ner arbetslöshetstalen bara kan skapas genom att nya och gamla småföretag ges möjligheter att växa, borde alla partier i riksdagen medverka till att göra jordmånen så god som möjligt för de mindre företagen. Storföretagen utgör en omistlig trygg bas för vår ekonomi. Även om de ökar sin verksamhet, kan vi inte räkna med att de skall klara av att möta det ökande behovet av sysselsättningstillfällen -- nyanställningar måste till för att lätta på arbetslöshetsbekymren. I vetskap om denna verklighet har företrädare för Socialdemokraterna inlett en charmoffensiv gentemot småföretagen. Man talar väl om småföretagens betydelse. Det låter förförande. Men mot bakgrund av tidigare socialdemokratiskt agerande är det inte särskilt trovärdigt. Detta framstår tydligt när vi tittar i facit. Under regeringens första två år har i stort sett varje förslag som syftat till att förbättra företagsklimatet motarbetats av socialdemokraterna. Nu kan vi skymta viktiga ljuspunkter, som visar att regeringens politik leder långsiktigt rätt. Exportsiffrorna har förbättrats, och flera svenska företag har flyttat verksamheten tillbaka till Sverige. Konkursvågen har dämpats. En gryende optimism börjar sprida sig i företagarleden. De lediga platserna har blivit fler. Uppgången på aktiemarknaden är också ett positivt tecken. I det sammanhanget måste jag säga att socialdemokraterna har en konstig inställning. Budskapet från socialdemokraterna att det är fult, omoraliskt och skumt att äga aktier påverkar näringsklimatet negativt. I stället borde budskapet till svenska folket lyda att den som har en slant över gör en bra insats om han eller hon stöder vårt näringsliv genom att placera pengarna i aktier. Det borde vara en självklarhet att den som säger sig vara mån om företagande och sysselsättning också uppmuntrar till stöd av näringslivet genom att uppmuntra till aktieinnehav. Socialdemokraterna kan öka sin trovärdighet gentemot småföretagen genom att visa att man menar allvar med senaste tidens fagra tal om småföretagens betydelse. Stöd förslagen om de för de mindre företagen så avgörande lättnaderna i arbetsmarknadslagstiftningen och de aviserade förändringarna i företagsbeskattningen till småföretagens fromma. Slut upp på vår sida. Låt oss tillsammans förmedla budskapet att det är fint och hedervärt att driva företag och att tjäna pengar. Det är nämligen bara i lönsamma företag som de långsiktigt trygga jobben finns.

Herr talman! Karin Falkmer började sitt anförande med att säga att nya och gamla företag skall växa. Det tycker jag var ett positivt drag, för den inställningen har också vi självklart haft i alla de debatter som vi från socialdemokratisk sida har deltagit i. Karin Falkmer fortsatte med att räkna upp allt som har gjorts för att stimulera företagsamheten i Sverige sedan den borgerliga, moderatledda regeringen kom till. Då måste jag fråga: Hur många sysselsättningstillfällen har den här politiken givit Sverige och det svenska folket? Hur många konkurser har det blivit med den moderatledda regeringspolitiken? Det är frågor som jag vill ha svar på.
Herr talman! Jag tror att alla i Sverige är medvetna om att dagens kris har skapats under de senaste 20 åren. Även om regeringen har åstadkommit en hel del, tar det lång tid att vända utvecklingen. Den socialdemokratiska regeringen misslyckades totalt med att forma ett positivt näringsklimat under den unikt utdragna högkonjunktur som rådde under 80 talet. Man lämnade efter sig ett arv av ekonomisk stagnation och stigande arbetslöshet. Höga skatter och skenande offentliga utgifter försvagade ekonomin och motverkade företagsamheten. Dessutom var socialdemokraternas negativa inställning till enskild företagsamhet direkt hämmande.
Herr talman! Karin Falkmer fortsätter precis som en handelsresande som försöker att sälja en dålig vara när hon propagerar hur eländigt det har varit under de senaste 20 åren och hur bra det har blivit under de senaste två åren i svensk politik. Det finns många oförskämdheter i Karin Falkmers inlägg, och en vill jag ändå bemöta. Vi socialdemokrater har aldrig ansett att det är fult att tjäna pengar, för vi vet att när företagen har gjort vinster investerar de i att skapa nya sysselsättningstillfällen. Jag hoppas att Karin Falkmer på den punkten tar tillbaka sina oförskämdheter.
Herr talman! Dess värre är det verkligheten jag beskriver. Vi minns alla t.ex. löntagarfondsdebatten. Vi vet alla att socialdemokraterna faktiskt misslyckades med att forma ett positivt företagarklimat. Följden blev tragisk för Sverige. Många företag valde att flytta utomlands. Många småföretagare avstod från att starta verksamhet och anställa. Alla landets småföretagare som vi möter när vi är ute vittnar om hur de i praktiken motarbetats med orimligt höga skatter, byråkrati och snåriga regler. Det fagra talet om vikten av fler företag visade sig tidigare vara platt intet värt. Det har dess värre varit en misstänksam och missunnsam inställning hos socialdemokraterna gentemot småföretagen, något som även Göran Persson, socialdemokraternas företrädare i dessa frågor, har erkänt varit ett misstag.

Herr talman! ''Nu har det vänt. Sverige sjuder av framtidstro!'' skrev Aftonbladet i början av sommaren. ''UPPÅT!'' skrev Dagens Industri med stora bokstäver nyligen. Det är bara ett par av alla de positiva rubriker som tidningarna fylls av. Men jag vill inte att ge en alltför glättig bild av situationen. Vi vet alla att arbetslösheten är alldeles för hög och att det inte går att i en handvändning avskaffa den. Jag tycker ändå att det finns anledning att citera Länsarbetsnämnden borde väl vara politiskt ganska neutral och oberörd av vem som kan ta åt sig beröm eller kritik. Så här inleds rapporten. Jag citerar: ''Utvecklingen på arbetsmarknaden har nu nått en brytningspunkt.- - Inom exportindustrin har läget förbättrats påtagligt. Antalet industriföretag som förväntar sig ytterligare personalnedskärningar har minskat kraftigt sedan i våras. Rekryteringsbehovet stiger, om också långsamt. Utvecklingen berör inte bara exportföretagen utan också en del mindre företag i underleverantörsledet. Antalet inkomna och kvarstående varsel har fortsatt att minska hela året, främst inom industrin men även inom övriga sektorer.'' Detta gäller situationen i Örebro län. Det länet är ett av de svårast drabbade länen när det gäller arbetslöshet i landet, men utsiktsrapporten skulle kunna vara hämtad från nästan vilket län som helst. Den är nog sanningen ganska nära. Det svenska näringslivets djupa svacka har nått botten och är på väg uppåt, men det är från ett djup som gör att det tar tid att nå ytan och det tar tid att ge betydande effekter på arbetslöshetsläget. I dag talar alla partier om småföretag -- åtminstone talar. Men om en företagarvänlig politik förts även av den socialdemokratiska regeringen under högkonjunkturtiden skulle svenskt näringsliv inte ha befunnit sig i nuvarande svåra situation. Den borgerliga regeringens viktigaste uppgift har varit att försöka dämpa utförsbacken för företagen. Skatter för näringslivet har sänkts med nästan 40 miljarder kronor. Åtskilliga miljarder i nytt riskkapital har tillförts marknaden och ytterligare åtgärder planeras nu för särskilt de små företagen. Dessutom har de senaste två årens politik medfört en omvänd attityd mot företagare. I dag har t.o.m. Socialdemokraterna börjat förstå att företagen måste gå bra för att kunna behålla sina anställda. Den här regeringen visar företagaren uppskattning och tilltro, samtidigt som den försöker underlätta arbetet med att göra svenskt näringsliv konkurrenskraftigt. Och det är nu vad som nu sker och som är upphovet till de rubriker som jag inledde med. Nu går utvecklingen åt rätt håll, även om den än så länge går ganska långsamt. Frågan är vad som skulle hända om olyckan vore framme och det blev regeringsskifte vid nästa val. Socialdemokraterna har, även de, börjat tala väl om företagen. Men det tycks mer vara en läpparnas bekännelse än en inre övertygelse. För det är ju faktiskt så, att ni socialdemokrater röstar mot nästan alla förslag som innebär lättnader för företagen och som därmed skulle främja jobben.

Knappast några. En del av dessa beslut ingår dessutom i krispaketen från i fjol och borde ha stötts av Socialdemokraterna, men jag är inte ens säker på att så har skett. Vad gör egentligen Socialdemokraterna för att förstärka svenskt näringsliv? När ni ägnar er åt företagarriksdag, är det blott och bart ett spel för galleriet. I verkligheten är ni mer av företagens motståndare än tillskyndare. Vad händer framöver? Jo, ni lovar riva upp beslut om förändringar i LAS. Ni vill avskaffa ungdomspraktikplatserna. Ni rasar över att dubbelbeskattningen av aktieutdelning avskaffas. Vilka delar i den kommande småföretagarpropositionen kommer ni verkligen att stödja? Jag förmodar att den kommer att antas trots Socialdemokraterna, inte tack vare. Jag förväntar mig att Socialdemokraterna nu talar om vad de verkligen konkret vill göra för att förbättra företagens situation och konkurrenskraft. Eftersom jag har 25 sekunder kvar på min taletid, vill jag ta upp en tråd som Birgitta Johansson tog upp, nämligen energifrågorna och elavregleringen. Hon sade att man inte får gehör för en parlamentarisk utredning. Departementet har faktiskt bjudit in en företrädare för samtliga riksdagspartier att delta i departementets arbete med att försöka lösa problemen och penetrera hur man skall kunna komma fram till en rimlig avreglering. Denna inbjudan har Socialdemokraterna tackat nej till.
Herr talman! Gudrun Norberg är rädd för att olyckan skall vara framme nästa år. Jag hoppas att den olyckan verkligen inträffar. Jag är övertygad om att en socialdemokratiskt ledd regering kan hantera de stora viktiga frågor som vi står inför. Det handlar inte bara om enskildheter i politiken, utan det gäller att se helheten beträffande alla politikområden. Socialdemokratin och hela arbetarrörelsen har sedan begynnelsen varit en industriell organisation i den bemärkelsen att vi har varit tillskyndare av industrins tillkomst. Det kan historieboken visa Gudrun Norberg. Sedan är det av ideologiska skäl som Gudrun Norberg och jag inte har riktigt samma synsätt i fråga om fördelningspolitiken.
Herr talman! Birgitta Johansson sade att Socialdemokraterna har varit tillskyndare av industrin. Det är därför förvånansvärt att industrin i Sverige befann sig i det svåra läge som den gjorde vid konjunkturnedgången. Man tålde inte att se företagens stora vinster under högkonjunkturstiden, utan man ville lägga på olika skatter och pålagor för att hålla nere vinsterna. Detta gjorde att företagen inte blev konkurrenskraftiga. De tappade marknad. Det är vad som har skett och det är det som är anledningen till den enorma konkursflod som har uppstått och som började redan tidigt på våren 1991, långt före valet. Detta ledde också till den stora arbetslöshet som vi nu har. Det går långsamt att vända skutan, men vi håller på att försöka att göra det. Jag vill gärna ha svar på mina frågor: Vilka av dessa beslut som har medfört lättnader för företagen har ni varit med och röstat för? Vilka sådana förslag kommer ni att stödja i fortsättningen? Vad är det som ni i handling vill göra för att svenskt näringsliv skall bli starkare, annat än att bara ta till vackra ord?
Herr talman! Efter nästa år kommer vi att kunna ta till både vackra ord och handling när det gäller industripolitik och övriga politikområden. Jag vill bara påminna Gudrun Norberg om att Socialdemokraterna inte styr företagsamheten i Sverige. Den styrs av företagsledare: företagskvinnor och företagsmän. Vi försöker så långt möjligt att inte lägga oss i de spelregler som behövs för företagen. Men på Gudrun Norberg låter det ungefär som att det har suttit enbart socialdemokrater i varenda bolagsstyrelse och ställt till elände för svenskt näringsliv. Det kan väl ändå inte vara hennes mening.
Herr talman! Efter nästa år skall vi få både ord och handling, sade Birgitta Johansson. Men snälla nån, ni måste väl ha förslagen nu! Ni borde ha förslag att presentera för väljarna. Hur skall de kunna rösta om de inte vet någonting om vilken företagspolitik som kommer att föras? Det räcker inte, Birgitta Johansson, att presentera förslagen efter nästa år. Ni måste ha er näringspolitik klar redan nu, så att ni kan svara på frågorna: Vad tänker ni göra för att svenskt näringsliv skall kunna återta sin konkurrenskraft, kunna frodas igen och kunna ge vinster?

Herr talman! Vi har i dag en rad olika problem att brottas med. De stora ekonomiska obalanserna i statens affärer, finanskrisen och den höga arbetslösheten är några av dessa problem. För att man skall kunna bekämpa arbetslösheten behövs det både långsiktiga och kortsiktiga lösningar. Vi bör då komma ihåg att grunden för en framgångsrik arbetslöshetsbekämpning är en sund ekonomi med livskraftiga och lönsamma företag. Det är därför synnerligen angeläget med åtgärder som ger riktiga jobb, vilket också har varit en ledtråd i regeringens arbete med olika näringspolitiska åtgärder. I detta arbete har småföretagen en nyckelroll, eftersom det är just i dem som flertalet av de nya jobben kommer att skapas. De åtgärder som har vidtagits har också en långsiktig bäring, bl.a. genom olika skatte och avgiftssänkningar precis i enlighet med det som Gudrun Norberg tidigare räknade upp här. Därtill kommer också den förbättrade riskkapitalförsörjningen som bl.a. skett via Regeringen kommer också inom kort att lägga fram ytterligare ett småföretagspaket med en sänkning av skatten för egenföretagare och fåmansbolag. Denna kategori har hittills haft en överbeskattning på ca 2,5 miljarder kronor. Det var ju meningen att dessa skatter skulle ha tagits bort redan under förra året, men de fick då stryka på foten i krisuppgörelserna. Därför är det nu bra att det skapas rättvisa mellan olika företagsformer. I samma paket ingår också ett återinförande av kvittningsrätten. Den togs som bekant bort i samband med skattereformen 1990, vilket jag och många med mig anser var olyckligt. Många som vill starta eget företag vill kanske inte i ett inledningsskede säga upp sin anställning, utan de vill ha kvar sin inkomst som en trygghet. I många företag uppstår också i olika skeden underskott i verksamheten. Kan man då kvitta underskott av näringsverksamhet mot inkomst av tjänst är detta ett bra sätt att stärka företagets ekonomi. Införandet av kvittningsrätten kommer säkert också att medverka till att många nya företag skapas. Sammantaget innebär småföretagspaketet att möjligheterna att finansiera nya investeringar med eget kapital kommer att öka. Härtill kommer också insatser för uppfinnare och innovatörer som också är en viktig åtgärd i det rådande läget. Vi har också under det gångna året utrett utvecklingsfondernas framtida verksamhet. Utredningen, som har varit ute på remiss, slår fast att utvecklingsfonderna behövs även i framtiden. Det är viktigt att slå fast att utvecklingsfonderna skall reformeras och inte avvecklas. Jag vill inte föregripa den kommande propositionen, men jag vill ändå upprepa några av de principer för utvecklingsfonderna som jag tillsammans med Folkpartiets och kds representanter har anfört i ett särskilt yttrande. För det första att närheten mellan företag och fond är mycket viktig. Lokalkännedomen spelar en viktig roll. Därför anser vi att utvecklingsfonderna även fortsättningsvis i princip skall vara länsvisa. För det andra skall finansieringsverksamheten vara kvar. De medel som i dag finns i utvecklingsfondernas lånefonder skall bilda en fond som de regionala utvecklingsfonderna sedan har dragningsrätter till. Dragningsrätternas storlek bör bygga på dagens förhållanden i fonderna. I det rådande besvärliga finansiella läget med bl.a. bankkriser är det helt nödvändigt att utvecklingsfonderna får möjlighet att behålla finansieringsverksamheten. Helst vill jag också se en hopkoppling med nyföretagarfonden och att även beslut i nyföretagarärenden fattas ute i regionerna. För det tredje får inte den målgrupp som utvecklingsfonderna vänder sig till bli snävare. Behovet av nya företag kommer att vara stort. Det är därför viktigt att utvecklingsfondernas tjänster kan erbjudas till en bred målgrupp. För det fjärde skall landstinget vara kvar som en av huvudmännen i de framtida fonderna. Landstinget svarar i dag för en betydande del av utvecklingsfondernas driftskapital. Skulle dessa resurser försvinna, skulle basen för verksamheten bli alltför smal. Det är också bra om även näringslivet engagerar sig. För det femte skall styrelserepresentationen ha en lokal förankring med företrädare för staten, landstinget och näringslivet. Herr talman! Jag skulle även vilja ta upp en annan väsentlig näringspolitisk fråga. Det gäller vår svenska skogsnäring. Skogen är vår i särsklass förnämsta resurs. Den ger oss också den i särsklass största exportinkomsten. Men vi kan bli ännu bättre på att förädla vår skogsråvara. Det skulle ge ett bättre konkurrensläge på den internationella marknaden. Sverige bör sälja mera förädlade skogsprodukter och mindre bulkvaror. Därför är det viktigt med en förbättrad forskning kring träteknik och träfiber. Det behövs också en förbättrad utbildning av exempelvis arkitekter för få en mer omfattande användning av trä vid byggnationer. Det bör också satsas mer på biobränslen. Skogen är en mycket förnämlig förnybar energikälla som gynnar miljön och handelsbalansen. Den ger nya företag och därmed nya jobb. Herr talman! Jag skulle även vilja att man försöker med en försiktig stimulans för reparation av bostadshus. I våras infördes ett reparationsavdrag med 30 % av arbetskraftskostnaden. Detta är bra, men nu borde man kunna gå vidare och införa större avdrag, där även byggmateriel kan ingå. Jag tycker att man kanske kunde ge avdrag på upp emot 100 000 kronor för reparationer av bostadshus. Slutligen vill jag ta upp en del av de ljuspunkter som vi kan glädjas över. Skatter och avgifter har sänkts, kronans depreciering har medfört ökad konkurrenskraft, produktiviteten har ökat, exportorderna har ökat, många företag har ett högt övertidsuttag. Svenska företag har nu ett bra konkurrensläge. Detta gör att vi börjar känna att framtidstron och tillförsikten kan börja återvända. Detta har stöd från Konjunkturinstitutet som skriver: För industrin, särskilt exportindustrin och industrinära delar av den privata tjänstesektorn, vänder konjunkturen uppåt i år. En hög tillväxt kan därför förutses för de två närmaste åren, då vi också räknar med en successiv förstärkning av den internationella konjunkturen. Detta visar alltså att det finns många goda ljuspunkter att ta vara på.

Herr talman! Jag känner stor oro inför en eventuell olycka -- ursäkta uttrycket -- dvs. en eventuell socialdemokratisk regering med Göran Persson som ansvarig för finans och företagarpolitiken, särskilt med tanke på att han alltid är så säker på allt han säger. I kväll har Göran Persson deltagit i ett program i radion under rubriken ''Är Göran Det finns bara en väg att gå för att bota den svenska sjukan: att människor på nytt blir entreprenörer. För detta krävs att politikerna blir mindre pompösa och inte längre inbillar sig att det är de som ordnar jobben. Vilka är det som ordnar jobben? När jag utanför Riksdagshuset emellanåt möter demonstranter för fler arbeten, brukar jag smyga mig fram till någon av dem och säga: Vilka tror ni vill bli era arbetsgivare? De arbetslösa har gått fel när de kommer till politikerna. Politikerna ordnar inga riktiga jobb. Det är inte heller deras uppgift. Politikernas uppgift är att lägga till rätta, så att entreprenörer känner sig uppmuntrade att göra arbetsgivarjobbet. I den mån politikerna ordnar jobb, drabbar det oss alla via skattsedeln. Dessutom handlar det ganska ofta om felsatsningar. Herr talman! Under vårsessionen besökte vi Uppfinnarföreningen. Där berättade man att man hade tusen uppfinningar som ingen ville ta itu med att producera. Under vårsessionen träffade vi också NUTEK, som hade tusen idéer på vilka man hade satsat mellan 50 000 kronor och en miljon kronor, men som ingen ville göra någonting av. Det finns massor av idéer ute i företagen. Det finns också massor av idéer på universitet och högskolor. Vi exporterar uppfinningar och innovationer för 800-- 900 miljoner kronor netto. Detta skulle kunna representera 30--50 miljarder kronor i produktion i Sverige. Men vi saknar alltså entreprenörer. Vi behöver nu en miljon nya jobb på tio år -- 100 000 nya jobb per år. De flesta säger att de skall komma genom småföretagen. Då krävs det att vi slutar att använda floskler och slagord och att vara rädda för sanningen. Vi måste hitta en samtalston och ett klimat, där vi lugnt och sansat kan förklara sambanden och få förståelse för vad som krävs för att vi skall få människor att bli arbetsgivare. Jag ställer oss alla inför frågan: Hur får vi nya entreprenörer som skall bli nya arbetsgivare? Den som i dag startar företag och skapar sysselsättning är ingen rik patron. Han eller hon är inte stark. Detta måste vi vara medvetna om. Den som skall bli företagare och som skall skapa jobb på fem, tio eller femtio års sikt, kanske startar hemma i källaren. Han kanske jobbar tre fyra timmar på kvällar och nätter. Dessutom jobbar han på helgerna, samtidigt som han arbetar för att få lön från ett annat företag. Han har dubbel arbetstid. Han har ingen semester eller fritid. När han misslyckas faller inga fallskärmar ut, och han kan inte se fram emot några fina pensionsförmåner. Möjligen lyckas han. Då kan det gå bra. Den nye arbetsgivaren tillhör definitivt inte frälset. I dag är alla de hundratusentals människor som är eller skall bli företagare den svaga parten. Det skall vi komma ihåg. Detta måste ni i socialdemokratin lära er förstå, om ni över huvud taget skall kunna vara med och medverka till att bygga ett samhälle med meningsfullt arbete åt alla. Ni kan inte bara prata och slå blå dunster i folk. Ni måste inse att när regeringen arbetar med trygghetslagarna sker det inte för att riva upp dem, utan det sker i stället för att skapa förutsättningar för en ny trygghet. Kom ihåg att det utan företag och företagare inte blir någon trygghet alls.